Herr talman! Efter Marianne Stålbergs anförande kan jag bara konstatera att hon i allt väsentligt instämmer i andemeningen i det gemensamma borgerliga yttrandet om hur viktigt det är med en god ekonomisk tillväxt som förutsättning för en stabil sysselsättning, en stabil utveckling på arbetsmarknaden och god regional balans. Eftersom det nu finns en total samstämmighet mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna kring detta, borde det vara ett bra fundament för att diskutera framtiden i det avseendet. Beträffande infrastrukturen och Blekinge: Det är säkert länsstyrelsens uppgift, Marianne Stålberg, att göra löpande analyser och utredningar om behovet av förändringar och utveckling av infrastrukturen. Transportrådet sysslar uppenbarligen med annat. Häromdagen kunde vi ta del av att man umgås med funderingar på att förändra infrastrukturen, och de funderingarna gick ut på att man i princip försöker tona ner järnvägens roll i sydöstra Sverige, bl.a. genom att diskutera om man skall kunna överföra persontransporter från rälsbunden trafik till landsvägstrafik. Det finns många sätt för en samlad regionalpolitik. Det är nog bra att länsstyrelserna sysslar med det, och det är bra om ett och annat departement via sina statssekreterare jobbar med det. Men det är mycket viktigt att även transportrådet får så klara signaler att man kan ägna sig åt litet mer framsynta strukturella studier, till gagn för Blekinge och sydöstra Sverige.
Herr talman! Redan i utskottet, nu och även tidigare har vi varit överens om att ekonomisk tillväxt är viktig för arbetsmarknaden och för regional balans. Därför var reservationerna helt onödiga. Beträffande transportrådet måste jag säga att jag faktiskt inte känner till det som Anders Högmark tog upp. Jag vet emellertid att industridepartementets och andra departements ambition är att man skall sträva åt samma håll och se till att det i framtiden blir regional balans.
Herr talman! Jag begär inte att Marianne Stålberg skall känna till transportrådets alla utredningar, men med Marianne Stålbergs inflytande och möjligheter att påverka regeringens politik på den regionala utvecklingens område tror jag att det kanske kunde vara ett gott råd att ägna en liten tanke åt transportrådets syften när det gäller utredning av framtida transportalternativ. Jag trodde faktiskt att så pass klara signaler hade gått utfrån departement och riksdagens kammare att man kunde sålla ut en del ganska överflödiga alternativ. Men jag utgår ifrån att det bara förblir vad det är, nämligen en utredningspromemoria i transportrådet. Ett genomförande av förslaget skulle få förödande konsekvenser och än mer minska trovärdigheten i regeringens regionalpolitik. Trovärdigheten är nog skamfilad i dag, men skulle fullständigt försvinna, om transportrådets intentioner förverkligades. Jag rekommenderar Marianne Stålberg att ta del av detta och framför allt ta en diskussion med kommunikationsministern om vad transportrådet egentligen sysslar med.
Herr talman! När jag har tagit del av den utredning som Anders Högmark nämnde skall jag tala med kommunikationsministern, om det finns anledning till detta. När det gäller arbetet med att samordna de olika politikområdena kan jag säga att det pågår ett intensivt arbete. Jag lovar att arbetet kommer att intensifieras i framtiden. Vi kan återkomma till detta, Anders Högmark, under vårens diskussioner.

Herr talman! Beträffande regeringens tilläggsbudget I har arbetsmarknadsutskottet haft en ganska begränsad bit att hantera. Det har ju redan sagts vad det rör sig om. Möjligen nämnde utskottets talesman inte kapitaltillskottet till Västnorden i sin redogörelse. Det gäller alltså ett svenskt medeltillskott på knappt 7 milj.kr. för regionalpolitiska insatser på Island, Färöarna och Grönland. När det gäller den regionalpolitiska delen kan man väl säga att avsikten är att utveckla näringslivet i bl.a. Blekinge län. Det rör sig om en marginell insats, men till saken kan läggas att arbetsmarknadsutskottet flera gånger har betonat de svårigheter som just Blekinge län dras med. När det citerats ur betänkandet har det framgått att vi ofta har understrukit att det skall vara en generös tillämpning av stödbestämmelserna när det gäller kommuner i Blekinge län, och att det skall vara så också i fortsättningen. När det gäller regionalpolitiken finns det i övrigt självfallet inget underlag för en större debatt. Eftersom i ett par motioner avvägningen mellan generella och selektiva medel i regionalpolitiken tas upp, har utskottsmajoriteten svarat att frågan inte kan avgöras i detta begränsande ärende. Det bör ske i ett större sammanhang. Detta hindrar ju inte att vi i sak ändå kan känna att den regionalpolitiska obalans som är på väg att förstärkas, för att inte säga accelerera, ger bekymmer för framtiden. Sedan vill jag, herr talman, inte sticka under stol med att jag menar att regeringen inte har tagit till vara ett konstruktivt samarbete, som exempelvis oppositionen har varit öppen för och som industriministern här, sent i våras, utlovade. Det regionalpolitiska råd som skulle reorganiseras, sätta högsta fart och ta tag i de här frågorna har ju haft alltför litet av aktion över sig. Jag känner besvikelse över att det blev så litet av de propåerna från industriministerns sida. När det gäller det arbetsmarknadspolitiska avsnittet är ju den stora biten det särskilda anslaget på 143 milj.kr. till AMU, och det har tillstyrkts av utskottet. Tidigare talare har här kommenterat det särskilda yttrande som fogats till betänkandet och som tre av de i utskottet företrädda partierna står bakom. Det fjärde partiet — nämligen regeringspartiet — har nu i allt väsentligt anslutit sig till detta yttrande. Det betyder att vi i grunden har en gemensam syn, som det finns anledning att ta fasta på. Det faktum att vi efter varje lågkonjunktur har fått allt högre arbetslöshetstal är värt att notera. Det är ett allvarligt memento inför en trolig försvagad konjunktur under nästa budgetår. Då kommer vi att få stora svårigheter. Även om man kan säga som Marianne Stålberg, att aldrig har så många haft ett arbete, så har aldrig så många varit utan arbete i så god konjunktur. Det är ju detta som är det bekymmersamma, och därvidlag är vi inte oense. Nu kommer rapporten om att antalet kvarstående lediga platser är på nedgående. Antalet nyanmälda lediga platser har sjunkit ännu mer, samtidigt som arbetsmarknadsåtgärderna ökar. Den kombinationen gör ju att vi kan se något av ett trendbrott, som innebär att läget med de goda arbetsmarknadspolitiska åren håller på att vända — och gör det alldeles för tidigt. Den vändningen kommer i så fall ju långt före en konjunkturförsvagning. Sedan finns det naturligtvis också anledning att känna oro inför att den så berömda ”arbetslinjen” i svensk arbetsmarknadspolitik är på väg att tunnas ut. Vi har pekat på det, och vi har också framhållit tillväxtens betydelse i sammanhanget. Nu nämnde utskottsföreträdaren från socialdemokratiskt håll att det finns tecken på en god ekonomisk tillväxt. Jag hoppas att det är så väl att det kan bli en sådan tillväxt. Men den västeuropeiska tillväxten kommer naturligtvis inte att hamna bara i Sverige. Och Sverige har ju haft en lägre tillväxt än våra konkurrentländer, samtidigt som vi har belastats med en starkare kostnadsutveckling. Detta är inte bra, herr talman, och det inger bekymmer inför framtiden. Nu utgår vi självfallet från att regeringen jobbar hårt med detta inför presentationen av budgetpropositionen om några veckor. Att vi sedan kan ta gemensamma tag för en aktiv arbetsmarknadspolitik. Mycket talar för att detta kommer att bli en nödvändighet, om det inte skall gå som det har sagts i det särskilda yttrandet, nämligen att toleranströskeln när det gäller arbetslösheten riskerar att höjas på ett sätt som inte är godtagbart ur svensk synpunkt. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Någon gång under förra valperioden gick Allan Larsson och Anna-Greta Leijon ut arm i arm och sade att nu skulle arbetslinjen hävdas och bli det enda rätta i svensk arbetsmarknadspolitik. Tyvärr måste man konstatera att så inte har blivit fallet. Tvärtom har arbetslinjen blivit allt svagare. Från centerpartiets sida beklagar vi den utvecklingen. Det viktigaste är naturligtvis att det kommer till nya ordinarie arbeten, och på den punkten tror jag vi kan vara rätt eniga om att en viktig motor i detta sammanhang är de små och medelstora företagen och att fler människor är beredda att bli egna företagare.

Så några ord om regionalpolitiken. Det största arbetsmarknadspolitiska problemet är den regionala obalansen. Vi har dryftat detta många gånger i denna kammare, och därför skall jag fatta mig rätt kort. Jag kan säga det i en enda mening: Vi måste se till att det blir kapitalet i det här landet som rör sig och att man upphör med den mera ensidiga flyttlasspolitik som vi har fått uppleva under senare år.
Herr talman! Det är alltför lockande att berätta för Börje Hörnlund om det som han har glömt. Under de borgerliga åren försvann det 150 000 industrijobb. Under åren 1980-1982 ökade arbetslösheten med 50 90. Sedan 1982 har vi fått 25 000 nya jobb per år. Det har aldrig varit så många i arbete i Sverige som det är i dag. Förvärvsintensiteten ökar ständigt, sysselsättningen ökar. Börje Hörnlund pratade också om att Allan Larsson och Anna-Greta Leijon gick arm i arm och talade om arbetslinjen. Jag tycker att de fortfarande har fog för det. Vi arbetar för arbetslinjen. Men vi är också observanta på vad som händer, och därför kommer vi inte att ligga på latsidan om oroväckande siffror visar sig framöver.

Herr talman! Med hänvisning till arbetsmarknadsutskottets betänkande 9 vill jag anföra följande. Utskottet har bl.a. behandlat motion 1986/87:A102 med anledning av det s.k. Blekingepaketet. Jag kan konstatera att moderaterna i utskottet i de reservationer som berör utvecklingen i Blekinge i allt väsentligt delar de synpunkter som jag framfört i motionen. Därför yrkar jag inledningsvis bifall till samtliga moderata reservationer. Jag tar emellertid tillfället i akt att också beröra förutsättningarna för en gynnsam utveckling i Blekinge län. Folkmängden i Blekinge har under den senaste tioårsperioden minskat med 4 377 personer. Den kraftiga utflyttningen tillsammans med bl.a. sjunkande födelsetal har medfört en avsevärd förändring av befolkningens sammansättning. Antalet personer i åldrarna 0—16 år har sedan 1975 minskat med 5 059 personer. Samtidigt har antalet personer som är 65 år eller äldre ökat med 2 882 personer. Det är självklart att en förändring måste komma till stånd. Den negativa befolkningsutvecklingen måste stoppas och arbetslösheten måste minska. Det är två viktiga faktorer när det gäller att åter ge länets invånare nytt hopp och att få dem att känna ökad optimism. Herr talman! Jag har vid flera tillfällen detta år i denna kammare poängterat vikten av att staten som arbetsgivare tar sitt ansvar för utvecklingen i Blekinge. Jag har också vid dessa tillfällen anfört många exempel på statlig verksamhet som med fördel kan lokaliseras till länet. Jag skall därför inte nu uppta kammarens tid med att upprepa vad jag tidigare har uttalat. Jag vill emellertid i detta sammanhang peka på den stora betydelse som det kommande försvarsbeslutet har för det statliga Karlskronavarvet. Det föreligger nämligen en mycket oroande svacka vad beträffar orderingången för varvet i slutet av detta decennium. Den statliga sysselsättningen i länet har under en följd av år successivt minskat. Inte minst inom försvarssektorn har antalet arbetstillfällen minskat mycket starkt. Riksdagen har vid flera tillfällen — även i kväll — uttalat att Blekinge borde prioriteras vid decentralisering av statlig verksamhet. Regeringens företrädare hänvisar till pågående utredning om decentraliseringen av statlig verksamhet. Det är emellertid bara fagert tal. Vi som bor i Blekinge kräver att man nu övergår från ord till handling. Länet behöver stimulanser, bl.a. i form av att statlig verksamhet lokaliseras till länet. Herr talman! Det måste hända någonting nu! Länet kan emellertid inte enbart leva på ökad statlig verksamhet. Förutsättningar måste också skapas för en ökad ekonomisk tillväxt. Sverige behöver en tillväxtfrämjande ekonomisk politik. Det skulle vara bra för alla regioner. Även Blekinge skulle naturligtvis dra nytta av en sådan politik. Inlåsningen av verksamhet i offentliga monopol är hämmande för utvecklingen på många ställen i vårt land. Inte minst Blekinge har drabbats av det socialdemokratiska motståndet mot att öppna offentlig verksamhet för privata alternativ. Det skulle vara bra för utvecklingen i Blekinge om man fick ett nytt tänkande i de socialdemokratiskt styrda kommunerna och i landstinget. En uppluckring av det offentliga monopolet skulle vara en stimulans för små och medelstora företag. Herr talman! Med rätt enkla medel kan näringslivet ges förutsättningar till en positiv utveckling. Det kan uppnås genom att medel i investeringsfonder och allmänna investeringsreserver generellt släpps fria för investeringar just i Blekinge. Många av länets egna små och medelstora företag har avsatt medel i en allmän investeringsreserv. Denna form av konsolidering är i praktiken svår att utnyttja med hänsyn till bestämmelsernas utformning. Ett generellt frisäpp av de medel som jag har talat om skulle med all säkerhet bli en mycket god stimulans för länets egna företag. Det är viktigt att frisläppet blir generellt. Företagen får då själva avgöra på vilket sätt de skall använda sina egna pengar. Det behöver då inte gå den långsamma och sega byråkratiska vägen, som är styrd av politiker. Ett generellt frisläpp av investeringsmedel för investeringar i Blekinge bör också kompletteras med direktavskrivning av inventarier, motsvarande den modell som Volvo och Saab har erbjudits att utnyttja i samband med investeringar i Uddevalla och Malmö. Jag är övertygad om att dessa åtgärder skulle få en mycket god effekt i Blekinge. Det är märkligt att socialdemokraterna har så svårt att göra förändringar och tydligen inte vill släppa möjligheten till politisk styrning vid varje tillfälle. Herr talman! På motsvarande sätt vill utskottsmajoriteten bibehålla den politiska styrningen vad beträffar tillförandet av riskkapital till länet. Utskottsmajoritetens synsätt att staten ständigt och jämt måste hålla näringslivet i handen hämmar utvecklingen. En sådan åtgärd skapar ingen optimism. Det moderata synsättet har en helt annan dimension. Jag för min del tror fullt och fast på näringslivet i Blekinge. Den resurs i form av ett stort företagskunnande som finns i länet tas till vara på ett mycket bättre sätt om det statliga inflytandet och styrandet uteblir vad beträffar satsningen på ett investmentbolag. Ge näringslivet i Blekinge förtroendet att med hjälp av ränteoch amorteringsfritt lån starta och utveckla detta företag. Det innebär samtidigt att vi ställer krav på näringslivet att använda sitt kunnande och sitt kapital för en expansion i länet. Det är säkerligen en fördel om utvecklingsfonden i länet ges möjlighet att ta initiativ till att knyta ihop de i länet förekommande intressenterna. Det är i detta sammanhang viktigt att den entreprenöranda och företagskunskap som finns hos länets små och medelstora företag på något sätt kan komma till uttryck genom ett visst ägarinflytande i detta bolag. Herr talman! I den moderata kommittémotionen har understrukits vikten av att länet har en god infrastruktur. Kvalitén och bredden i infrastrukturen är väsentlig. Det är enligt moderat uppfattning viktigt att det görs en allomfattande analys över vilka infrastrukturella förutsättningar som finns i länet. Med ledning av en sådan analys kan förbättringar sedan vidtas. Även i detta avseende intar utskottets majoritet en negativ inställning. I stället för att analysera och fokusera infrastrukturproblemen i Blekinge föredrar utskottsmajoriteten att låta den vanliga papperskvarnen mala. Det är inte heller stimulerande. Finns verkligen den utredning från industridepartementet som Marianne Stålberg nämnde, tycker jag att den borde ha kompletterats i utskottsbetänkandet. Man frågar sig: Var finns förslagen? Utan att på något sätt föregripa en sådan analys tar jag mig friheten att med kraft påpeka det stora behovet av en upprustning av t.ex. järnvägsnätet. Man skall inte tala om en nedläggning, som transportrådet i varje fall har ifrågasatt och som Anders Högmark har varit inne på. Vi behöver också en utbyggnad av E 66 och riksväg 29. Herr talman! Avslutningsvis vill jag upprepa kravet att staten i det korta perspektivet skall ta sitt ansvar som arbetsgivare i Blekinge. Utskottsmajoritetens historiebeskrivning, där det sägs att riksdagen redan i början på 1970-talet uttalade sig för decentralisering av statlig verksamhet till sydöstra Sverige, och således Blekinge, hjälper inte oss blekingar ett dyft. Det är bara tomma ord, och man frågar sig: Var finns handlingsförmågan?
Herr talman! Det verkar på Karl-Gösta Svenson som om han trodde att inte vi i utskottet skulle känna till förhållandena i Blekinge. Dels står det om detta i utskottsbetänkandet, dels vidrörde jag det i mitt inlägg. Det är med vetskap om de svårigheter som finns som vi idag diskuterar olika förslag till insatser i länet. Det är också de svårigheterna som ligger till grund för de olika regionalpolitiska stöd som tidigare har utgått till skilda projekt. Det är litet frustrerande att lyssna till Karl-Gösta Svenson när han först tar i med brösttoner och säger att staten minsann skall hålla sin hand borta från Blekinge — och sedan säger med samma emfas att staten måste hjälpa till, att staten måste ta ett mycket större ansvar för näringslivet i Blekinge. — Det skulle vara roligt att veta vad han egentligen menar. När det gäller pengarna till investmentbolaget är tanken inte alls att staten skall skaffa sig något instrument för detaljstyrning av företagsamheten. Tvärtom är det meningen att näringslivet skall få det avgörande inflytandet och också ansvaret för att detta skall bli ett verkningsfullt instrument för att skapa nya små och medelstora företag i Blekinge och bättra på infrastrukturen där. Ansvaret för att detta går bra kommer att vila helt på näringslivet. Jag tycker alltså inte att Karl-Gösta Svenson skall kasta yxan i sjön innan vi har sett verkningarna av investmentbolaget.
Herr talman! När det gäller statens ansvar är det statens ansvar som arbetsgivare jag efterlyser. Under 1980-talet har 1 200 arbetstillfällen försvunnit inom försvaret och Karlskronavarvet. Vi behöver alltså ett återflöde av sådan verksamhet som staten bedriver. Vi säger från moderat håll inte nej till ett starkt försvar, och det skall staten se till att vi får med statliga medel. Det statliga inflytandet över näringslivet har jag sagt nej till här, och det säger vi moderater nej till i reservationen också. Varför vill inte socialdemokraterna ge näringslivet chansen att självt ta hand om detta med riskkapitalet i botten? Vad är det för fel med att låna ut pengarna? Näringslivet i Blekinge kunde då ta initiativ till att bilda ett bolag med utgångspunkt i den stimulans som riskkapitalet skulle ge.
Herr talman! Jag måste tydligen upprepa för Karl-Gösta Svenson att det är meningen att näringslivet skall ge en lika stor summa till investmentbolaget som den summa staten skall bidra med, och staten har tänkt sig högst 35 milj.kr. Det är meningen att näringslivet i Blekinge skall ta hela ansvaret. Jag tycker vi kan lita på att näringslivet i Blekinge skall klara den uppgiften — jag tror fullt och fast att man kommer att göra det.
Herr talman! Vad är det då för fel i att låna ut pengarna utan att staten skall styra verksamheten? Det ligger i beslutet att staten skall vara med och styra i detalj i varje läge. Man ger inte näringslivet i Blekinge det fulla förtroendet. Jag litar på näringslivet i Blekinge, men det gör tydligen inte socialdemokraterna.

Herr talman! Betänkandet om åtgärdsprogram för Blekinge är ett utmärkt exempel på hur staten i detta sammanhang vill bidra till att hjälpa en region som under en längre tid varit utsatt för en nedåtgående trend. De åtgärder som föreslås är åtgärder som på sikt verkligen kommer att bidra till att lösa de strukturella och genomgående problem som tyvärr fortfarande finns kvar. Mycket av grunden till dessa problem lades tyvärr, Karl-Gösta Svenson, under den tid vi hade en annan majoritet i riksdagen än vi har för närvarande. Jag står litet frågande inför de olika förslagen i reservationen. Vad är skillnaden egentligen mellan om staten via lån eller via bidrag medverkar till att utveckla näringslivet i Blekinge? Jag litar också på näringslivet, och här har man verkligen chansen att leva upp till det vi är övertygade om att man kan klara. Förlåt om jag i min enfald tycker att detta mer eller mindre är en okynnesreservation i syfte att försöka markera att man tycks ha en något annorlunda uppfattning. Vidare är det mycket bra att man vill satsa på Lunds universitet. Det ger möjlighet för blekingarna att komma i åtnjutande av högskoleutbildning. I programmet finns också med en upprustning av Nogersunds hamn i Sölvesborgs kommun. Där tänker man sig en kraftfull insats och en utbyggnad av hamnen, och i samband med detta skall också ett industriområde byggas, som kommunen själv delvis satsar på och som i framtiden kommer att skapa jobbi framtidsbranscher som har anknytning till den marina miljön. I tidigare anföranden har också diskuterats en PM från transportrådet. De av kammarens ledamöter som lyssnade på frågestunden i eftermiddags kunde konstatera att kommunikationsminister Hulterström sade — vilket är helt riktigt — att denna PM är och förblir ett inlägg i debatten. Den är inte politiskt behandlad än. Jag utgår från att det förblir en PM och ett inlägg i debatten. Vi har inte råd att förlora mer vad gäller infrastrukturer och järnväg. Karl-Gösta Svenson, som talade väl för länet i många avseenden, avslutade sitt anförande på ett kanske något underligt sätt. Som den sant marknadsekonomiske företrädare han är ropade han ändå på staten. Det är väl att vi har en stark stat och en kraftfull majoritet som verkligen ställer upp. Det finns en stark majoritet i utskottet, och jag är övertygad om att förslaget kommer att medverka till att lösa problemen i Blekinge.
Herr talman! Christer Skoog ställde frågan till mig vad det är för skillnad på bidrag och lån. Jag tycker att det är en väsentlig skillnad. När det gäller bidrag kan vi se hur staten vill i varje detalj styra uppbyggandet. Jag ser saken ur en helt annan synvinkel, att näringslivet kan få möjlighet att utnyttja ett riskkapital. Man kan fråga sig om man kan lita på staten i det här fallet. Christer Skoog hänvisade till de borgerliga regeringsåren. Under mycket lång tid har vi haft socialdemokratisk majoritet i samtliga kommuner i Blekinge, med undantag för Sölvesborgs kommun. Ända till för några år sedan har också landstinget i Blekinge under mycket lång tid haft socialdemokratisk majoritet. Christer Skoog är väl medveten om att vi har Sveriges högsta landstingsskatt. Vi har dessutom den högsta kommunalskatten. Det finns ingen kommun i våra grannlän som har högre kommunalskatt än någon kommun i Blekinge. Det är också konkurrenshämmande, Christer Skoog. Christer Skoog har också, i egenskap av fullmäktigeledamot i Sölvesborg, bidragit till att ytterliga hämma denna utveckling genom att vara med om att höja skatten i Sölvesborg med 50 öre för nästkommande år.
Herr talman! Jag kan svara Karl-Gösta Svenson att jag tror och är övertygad om att vi kan lita på staten i det här sammanhanget. Vi skall väl kanske inte upprepa historien om hur det var under den tid då vi inte hade majoritet. Det är känt för alla att budgetunderskott och annat ökade då. Sedan undrar jag om vi egentligen inte har samma syfte. Om jag har förstått utskottets skrivning rätt har vi det, och utskottet ger ju också dem som skall agera stor frihet att t.ex. köpa aktier. Det viktigaste är att man bildar ett investmentbolag och ser till att skapa förutsättningar för nya verksamheter och för utökning av de verksamheter som redan finns i länet. Visst har vi haft en socialdemokratisk majoritet under lång tid i landstinget i Blekinge. Men det höga skattetrycket beror till viss del på att vi tyvärr har drabbats av en befolkningsminskning. Det blir alltså färre människor som skall betala den gemensamma kakan i länet. Det är inte bra, men vi försöker bryta den trenden, och genom dessa åtgärder tror jag att vi skall kunna påverka den. Vi kanske inte skall diskutera skattehöjningen i Sölvesborgs kommun här. Men vi har Bromölla kommun, som ligger intill och som har betydligt lägre skatt. En av förklaringarna till det är att de har haft en stabil socialdemokratisk majoritet under alla år.
Herr talman! Det är bara att konstatera att Christer Skoog liksom jag tycker att en hög kommunalskatt är konkurrenshämmande. När det gäller den statliga insatsen i investmentbolaget i Blekinge har det ju diskuterats att staten skulle gå in som aktieägare. Då vill man ju i det här fallet vara med och styra, Christer Skoog. Jag vill inte att staten skall styra. Om nu Christer Skoog, liksom jag, litar på näringslivet i Blekinge, låt då näringslivet få möjlighet att bilda detta investmentbolag med utgångspunkt från de kunskaper och den kreativitet som finns hos våra företagare i länet. Då blir det bra för länet och dess framtid.
Herr talman! Jag litar på näringslivet i Blekinge. Det är klart att man inte kan uttala sig generellt, men jag litar på de flesta av de företag som finns etablerade och som under många år har verkat i länet och även på de nya företag som kommer. Det är väl inte så konstigt om staten också vill ha ett ord med i laget om man satsar pengar. Om staten skall äga aktier måste man väl ändå kunna få göra sin röst hörd i proposition till de aktier man äger. Om vi inte hade haft staten som hjälpt till i länet — och lagt sig i, som Karl-Gösta Svenson säger — hade situationen varit ännu sämre. Tack vare staten ser vi nu ut att kunna klara oss ur länets djupgående kris på sikt.

Herr talman! Visst vill man vara med och styra när man ställer upp och blir vald som politiker. Man vill styra i rätt riktning så att utvecklingen går framåt, tvärtemot den politik som Karl-Gösta Svenson och hans partivänner förde.

Herr talman! I här föreliggande utskottsbetänkande behandlas ett antal motioner rörande främst valsystemet. Ett flertal av dem gäller frågor som omfattas av arbetet i folkstyrelsekommittén, vars slutbetänkande kan förväntas på nyåret. Konstitutionsutskottet har därför ansett det vara naturligt att avvakta med ställningstagande i sak till dessa motioner i väntan på vad folkstyrelsekommittén har att andraga. Utskottet är till övervägande del enigt inte bara beträffande nyssnämnda motioner utan också när det gäller behandlingen av övriga motioner. Några undantag finns dock, vilket framgår av de till betänkandet fogade reservationerna. Bakom två av dessa reservationer har vi moderater ställt oss, och jag vill här något beröra dem. Reservation 1 gäller utlandsröstningen. Det är en självklarhet att varje svensk medborgare skall kunna utöva sin rösträtt vid val i Sverige, oavsett om hon eller han befinner sig i hemlandet eller är utomlands. För den som befinner sig inom vårt land är det mycket väl ordnat när det gäller att kunna rösta. För den som är utomlands är detta däremot ofta förenat med betydande svårigheter. I de flesta länder kan röstning äga rum på svensk beskickning eller svenskt konsulat under förutsättning att man låtit registrera sig inom föreskriven tid. I många fall är emellertid avståndet till dessa röstningsorter så stort att detta i praktiken lägger hinder för vederbörande att kunna rösta. Det är naturligtvis klart otillfredsställande att utövandet av en medborgerlig rätt på detta sätt försvåras eller omöjliggörs. Det är därför angeläget att åtgärder vidtages för att underlätta röstningen utomlands. En sådan åtgärd är brevröstning. Denna typ av röstning har i ett par val möjliggjorts för svenskar som befunnit sig i Västtyskland, där röstmottagning vid våra utlandsmyndigheter inte tillåts. Alldeles uppenbart har denna brevröstning varit av stor betydelse, även om kassationsprocenten varit tämligen hög. Vid valet 1982 kasserades 11 96 av dessa brevröster på grund av någon felaktighet. Vid valet 1985 ogiltigförklarades ca 8 20, samtidigt som det totala antalet röstande hade ökat. Andelen felaktiga röster har alltså minskat. Det förhållandet att ett visst antal brevröster kasseras kan ju inte vara ett rimligt skäl för att förhindra att brevröstningen generellt får tillämpas som ett komplement till den röstning som kan äga rum vid de svenska utlandsmyndigheterna. Bevisligen har ju det övervägande antalet brevröster godkänts. Varför skall alla de som kan genomföra röstningsproceduren på ett korrekt sätt förhindras att rösta därför att ett mindretal röstande begår något formellt fel? Med en ordentlig information är det därtill möjligt att i mycket hög grad begränsa antalet icke godkända röster. Det är en mycket viktig uppgift för riksdagen att medverka till att så många som möjligt kan deltaga i ett val. Genom att tillåta brevröstning och samtidigt se till att informationen härom blir omfattande och tydlig, fullföljer riksdagen den angivna uppgiften på ett riktigt sätt. Ien folkpartimotion föreslås att fler röstmottagningsställen skall anordnas på platser där större grupper svenskar befinner sig. Detta skulle givetvis också underlätta röstandet och således utgöra en annan viktig åtgärd i sammanhanget. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1. Herr talman! Reservation 2 gäller röstning genom bud. Det är mycket värdefullt att röstning på detta sätt står till buds för dem som av skilda skäl inte själva kan delta i det direkta röstningsförfarandet. Det är emellertid samtidigt viktigt att vederbörande inte blir utsatt för otillbörlig påverkan vid budröstningen. Dess värre vittnar erfarenheten om att missbruk i detta avseende har förekommit i samband med budröstning genom vårdare. Detta är givetvis ett oskick som måste stävjas. Därtill kommer att en klar definition av begreppet vårdare saknas, vilket givetvis kan leda till motstridiga tolkningar huruvida röstningen kan godkännas eller inte. Det finns alltså starka skäl att komplettera gällande föreskrifter i vallagen på detta område. Detta har föreslagits i motion K707. Den föreslagna lydelsen av 11 kap. 3 § vallagen redovisas även i betänkandet. Med det anförda yrkar jag också bifall till reservation 2.

Herr talman! Vissa folkpartimotioner i vallagsfrågor som vi nu behandlar har i detta betänkande besvarats med hänvisning till att folkstyrelsekommittén har haft att behandla väckta frågor. Dess betänkande har framlagts i dagarna, och folkstyrelsekommittén har just i dag haft presskonferens kring sitt omfattande arbete. Jag hoppas att remissoch regeringsbehandling gör det möjligt att behandla viktiga områden under innevarande mandatperiod i vårt konstitutionsutskott. Då kanske också motionsförslag som är väckta från folkpartiet kan bli behandlade. I mitt anförande vill jag säga några ord om folkpartiets kommittémotion, Röstning utomlands, som också Hans Nyhage tog upp till behandling och som vi gemensamt har reserverat oss för i betänkandet. Sverige tillämpar den grundsatsen att röstning får äga rum även utanför riket. Det finns regler i vallagen för detta. Förutom om röstning på fartyg finns det regler om röstning hos svensk utlandsmyndighet. Dessa regler är emellertid utformade så att de ger de röstberättigade som är hänvisade till att avge sina röster utanför riket mycket små garantier för att de får tillfälle att rösta. Enligt vallagen är det den centrala valmyndigheten som i samråd med utrikesdepartementet bestämmer hos vilka svenska utlandsmyndigheter röstning skall äga rum. Lagen innehåller icke några som helst anvisningar efter vilka kriterier detta bestämmande skall ske. I realiteten torde det vara så att utrikesdepartementet bestämmer i saken. Departementet undersöker hos vilka beskickningar och konsulat röstning kan äga rum. Den centrala valmyndigheten har begränsade möjligheter att inverka på frågan. Det är således ett regeringsorgan som på detta sätt har ett avgörande inflytande över på vilka platser utomlands röster skall kunna avges. En sådan ordning är, ur demokratisk synpunkt, icke helt tillfredsställande, tycker vi. Det finns olika möjligheter att åstadkomma en ur demokratisk synpunkt bättre ordning. En sådan vore att flytta den formella beslutanderätten till ett opartiskt organ, som fick ta ansvaret för att ett rimligt antal utrikesstationer står öppna för röstavlämnande. En annan utväg är att i lagen ange vissa kriterier som centrala valmyndigheten har att följa vid bestämmandet av vilka utlandsmyndigheter som skall vara röstmottagare. Det måste medges att frågan kompliceras av att inte alla stater tillåter att röstmottagning avseende val i annat land sker på deras territorium. Hänsyn härtill måste givetvis tas. Men i alla de fall då den andra staten tillåter röstmottagning och anser det vara Sveriges sak att avgöra på vilka svenska utlandsstationer detta skall ske bör det vara en plikt för utlandstjänsten att etablera röstmottagning på alla de ställen där ett flertal svenska röstberättigade kan väntas uppehålla sig under tiden för röstavlämnandet. Utformningen av regler om hur bestämmande av röstmottagning utomlands skall ske kräver en närmare utredning, vilket vi framför i vår reservation. Då den nuvarande ordningen inte kan anses tillfredsställande ur demokratisk synpunkt, bör enligt vår mening en sådan utredning snarast verkställas, så att vallagen kan ändras redan före nästan allmänna val 1988. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två reservationer som är fogade till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Av de vallagsfrågor som behandlas i detta betänkande från konstitutionsutskottet kan huvuddelen hänföras till folkstyrelsekommitténs arbete. Detta gör det enkelt för utskottet i nuläget, men löser förmodligen inte frågorna för framtiden. Efter vad jag har förstått av de informationer som hittills stått till buds och av dem som lämnats vid dagens presskonferens med folkstyrelsekommittén lär det inte bli några revolutionerande nyheter. Det kan därför förutsättas att vissa av de frågor som vi diskuterar i dag kommer igen till riksdagen i form av motioner. Andra frågor kan ju på ett tillfredsställande sätt ha blivit belysta i utredningsarbetet och i den remissbehandling som följer på betänkandet. Jag vill, herr talman, något beröra den fråga som de två föregående talarna har diskuterat, nämligen röstning hos utlandsmyndigheter och brevröstning utomlands. Från centerpartiets sida delar vi majoritetens uppfattning att vi bör skaffa oss ytterligare erfarenheter, t.ex. från röstning i Västtyskland. Det gäller att få bättre information om och skapa bättre förutsättningar för denna brevröstning, så att kassationsprocenten kan minska. Det är viktigt att förfarandet blir sådant att rösterna kan godkännas, och det är något som vi bör arbeta vidare med. Centerns ställningstagande innebär inte någon markering mot att brevröstning införs eller att bästa möjliga förutsättningar för att avge röster utomlands skapas. Centern har bl.a. motionerat om en skärpt lagstiftning för den s.k. budröstningen genom vårdares försorg. Denna fråga behandlas inte av folkstyrelsekommittén. Bakgrunden till vårt krav om skärpta regler är att det under de år som gått sedan budröstningsreglerna infördes på just denna punkt varit fråga om anmälningar, polisutredningar, domstolsförhandlingar och t.o.m. ett omval. Budröstningen kan innebära frestelser för politiskt aktiva att påverka partivalet i själva valhandlingen. De fall som har granskats har gällt intagna på vårdanstalter och vårdade i hemsjukvård eller i kommunens äldreomsorg. Vi har i motionen nämnt att en aktiv insats som samhället och valmyndigheten kan vidta är att ge utökad information om reglerna. På den punkten råder det enighet i utskottet. Däremot är vi inte eniga om kravet på skärpta regler. Majoriteten understryker vikten av att föreskrifterna om budröstning följs noga. Men allmänna uttalanden från riksdagen erbjuder ingen lösning. Motivuttalanden i anslutning till en lag kan inte ersättas med nya motivuttalanden, såvida inte själva lagen ändras. Som framgår av reservation 2 föreslår vi mot denna bakgrund en ändring av lagtexten, nämligen: ”Vårdare är den som yrkesmässigt eller på ett därmed likartat sätt ger väljaren vård av mer varaktigt slag.” Utgångspunkten är att begreppet vårdare skall avse de fall där ett vårdnadsförhållande verkligen föreligger. Detta skall också kunna styrkas inför röstmottagaren. Som reservanterna understryker är det viktigt att så många som möjligt kan delta i de allmänna valen. Budröstningen är ett viktigt komplement till röstning i vallokal. Men det är då viktigt att vi har garantier för att det förfars rätt vid dessa röstningstillfällen, annars kan hela systemet med budröstning ifrågasättas. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 2. Ett annat område som berörs i betänkandet är handikappades tillgång till vallokaler och möjlighet att identifiera valsedlar. När det gäller synskadade nämns exempelvis punktskrift på valsedlarna. Om punktskriften bara skall finnas på en del valsedlar så att det är enstaka som använder valsedel med punktskrift eller annat kännbart märke är valhemligheten i fara. Varje åtgärd som vidtas där det faktiskt är fråga om att märka en valsedel måste noga övervägas så att deltagandet i valet kan ske med bevarad valhemlighet. Utskottet har inte tagit ställning till några förslag men noterar vilka åtgärder riksskatteverket har vidtagit. Inför de överväganden som skall göras har jag velat markera den övergripande värderingen — nämligen behovet av att bevara valhemligheten. Herr talman! Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Under många år har vi från vpk i kammaren och i andra sammanhang pläderat för fullständiga demokratiska rättigheter för våra invandrare. Detta gäller också den kanske viktigaste rättigheten, nämligen rätten att vara med och välja denna församling. Vi har hundratusentals människor i vårt land som arbetar hårt och som bidrar till att berika vårt land både ekonomiskt och kulturellt. Hur länge skall dessa människor behöva vänta på att få sin rösträtt? De borgerliga partiernas häftiga motstånd mot rösträtt för invandrare i riksdagsval har tyvärr också skrämt upp socialdemokraterna, så att de blivit alltmer lågmälda i den frågan, vilket jag beklagar mycket. Utskottsmajoritetens hänvisning till medborgarskapskommittén är ganska meningslös. Den utredningen behandlar faktiskt inte i första hand invandrarnas rösträtt, och som framgår av det betänkande som nu har offentliggjorts av kommittén så förs den frågan där inte närmare en lösning. Herr talman! Moderater och folkpartister verkar mera att ömma för utlandssvenska skatterävars demokratiska rättigheter än att värna om de invandrare som, ofta för låga löner, sliter och släpar inom vårt lands gränser. För undvikande av alla missförstånd vill jag understryka att jag nu inte avgett en generell utsago om utlandssvenskarna, av vilka flertalet säkert gör ett för vårt land viktigt arbete. Vi kan emellertid inte bortse från att skatteflykten börjar bli en massrörelse, åtminstone om man räknar det antal miljarder kronor som undanhålls skatt. Utlandssvenskar har faktiskt redan rösträtt, och då tycker jag att det borde vara en mycket viktigare och angelägnare uppgift att ge våra invandrare rösträtt än att bråka och bullra om vissa marginella förbättringar i utlandssvenskarnas rösträtt, vilket några av de borgerliga partierna har reserverat sig för. Jag yrkar härmed bifall till vpk:s reservation nr 4. Herr talman! Kds-ledaren, Alf Svensson, har väckt en motion om proportionaliteten i de kommunala valen. Hans partivänner, eller vad man nu skall kalla dem, inom centern har inte visat någon sympati för motionen. Motionen överensstämmer dock bra med de uppfattningar som vi i vpk har, och därför har vi reserverat oss till förmån för denna motion. Den överensstämmer för övrigt också bra med de krav i samma riktning som vpk tidigare har fört fram motionsvägen. Vi kan inte se att det föreligger något behov av en mandatfördelningsspärr på 3 96 i landstingsvalen. Vi tycker också att valkretsindelningen i kommunerna inte får ske på bekostnad av proportionaliteten. Därför förordar vi kommunala utjämningsmandat enligt i princip samma modell som förekommer i riksdagsvalen. Vi tror att dessa åtgärder skulle förstärka den kommunala demokratin och innebära att olika opinioner på ett mer riktigt sätt avspeglas i kommuner och landsting. Följaktligen yrkar jag bifall till reservation nr 3 till konstitutionsutskottets betänkande om vallagsfrågorna. Herr talman! Får jag avslutningsvis säga att utskottet enhälligt uttrycker sin uppfattning att det är oerhört angeläget att förbättra möjligheterna för de handikappade att delta i de politiska valen, att förbättra deras rättigheter. Jag utgår ifrån att den kraftiga skrivning som utskottet enhälligt står bakom kommer att få effekter under kommande politiska val.

Herr talman! Nu begär jag ett rakt och klart besked. Jag frågar min synnerligen gode vän Sture Thun, värderad ledamot av konstitutionsutskottet, ledamot av SEAB:s styrelse och därtill skicklig kämpe på fotbollsarenan: Varför kan inte de människor som klarar av alla formaliteter med brevröstningen få lov att använda sig av denna form för röstning? Varför skall den lilla minoritet — mindre än 10 Jo — som misslyckas i detta avseende få styra tillämpningen av detta sätt att rösta? Ge mig ett enda vettigt besked i denna fråga! Därtill: Delar Sture Thun min uppfattning att varje otillbörlig påverkan vid röstningstillfället skall motverkas? Om så är fallet: Vilka skäl finns då att säga nej till det motionskrav som ställs av tredje vice talmannen Bertil Fiskesjö?
Herr talman! Med anledning av det Sture Thun sade om reservationen nr 2 vill jag ta upp några saker. Han sade att vi ville ge begreppet vårdare snävare betydelse. Vår åsikt är att en vårdare är en vårdare. Det är de som har rättigheten och möjligheten att vara bud. Det är inte fråga om att ge begreppet vårdare en snävare betydelse, att avskilja några typer av vårdare. De som är vårdare är vårdare. Jag frågar därför: Har Sture Thun och socialdemokraterna en annan uppfattning, så att de som i egentlig mening icke är vårdare ändå skall kunna uppträda vid budröstning? Vi skall inte krångla till det, säger Sture Thun. Att göra lagtexten klarare är inte att krångla till saken. Efter att under några år ha varit med i valprövningsnämnden vet jag att det i efterhand är svårt att klarlägga hur förhållandena har varit vid budröstning. Därför är vår grundläggande uppfattning den att man förebygger missbruk genom att ha vettiga och klara regler. Det är bättre än att i efterhand försöka beivra missbruk som uppkommer.

Herr talman! Jag tycker nog att Sture Thuns försvar för att ingenting sker vad gäller rösträtten för invandrare var något byråkratisk. Hur länge skall vi fortsätta att hänvisa till alla möjliga utredningar och bara skjuta frågan framför oss? Jag menar att man får se den här frågan som en viktig fråga för demokratins utveckling. Vi har ju i Västeuropa tiotals miljoner invandrare i de olika länderna. Om vi inte kan lösa frågan om att tillförsäkra dessa människor fulla demokratiska frioch rättigheter — som gäller också deltagande i politiska val — blir det säkert ett allvarligt problem för demokratins fortlevnad. Säkert kommer det i så fall också att bidra till ökade motsättningar mellan olika befolkningsgrupper. Jag har svårt att förstå den socialdemokratiska försiktigheten. Jag har anledning att starkt misstänka att en hel del av det borgerliga motståndet mot att ge invandrarna rösträtt i vårt land vid riksdagsval är politiskt betingat. Man inser och vet att en mycket stor del av invandrarna är befryndade med arbetarrörelsen. De arbetar som industriarbetare, städare osv. och känner en stark närhet till arbetarrörelsen. Det är klart att om alla dessa människor skulle få rösträtt i riksdagsvalet skulle det inte vara så positivt för de borgerliga partierna. Jag tror att det väger in i deras motstånd mot att bevilja invandrarna rösträtt, även om man sedan klär det i litet mer smakliga ord om principer. Men jag förstår inte varför socialdemokraterna backar inför den borgerliga offensiven mot att ge invandrarna rösträtt. Det är klart att det vore mycket angeläget och positivt om vi kunde lösa den här frågan i fullständig enighet. Men i och med att vi har den här borgerliga blockeringen av frågan, tycker jag att vi gemensamt inom arbetarrörelsen borde ta en del steg framåt och inte bara skyffla över problematiken till olika utredningar.

Herr talman! Vi känner till brevröstningen, vi vet hur den fungerar. Vi ser att den öppnar goda möjligheter för många svenskar i utlandet att utöva sin medborgarrätt att rösta. Vad finns det för anledning att hänvisa till folkstyrelsekommittén?
Herr talman! Sture Thun svarade egentligen inte på frågan beträffande insnävning av begreppet vårdare. Jag utgår ifrån att han instämmer i min uppfattning, nämligen att vårdare är vårdare och att detta bör klart anges i lagen. Jag beklagar att socialdemokraterna inte vill gå med på detta. Det hänvisas till att det inte hände någonting vid 1985 års val. Men det har hänt vid tidigare val. Vår utgångspunkt är alltså att missbruk förebyggs med lagstiftning. Det är mycket svårare att i efterhand beivra begångna misstag.

Herr talman! Den svenska demokratin är onekligen i många avseenden mycket välutvecklad, men liksom i alla strukturella system finns det tendenser till maktkoncentration och rigiditet i synen på en vital demokrati. En levande demokrati förutsätter en politisk öppenhet och en förmåga till självkritik av det politiska systemets brister. Statsvetarna Gidlund uttrycker sin syn på vitaliteten genom att tala om en ”kartelliserad folkstyrelsefunktion”, vilken innebär att de etablerade partierna försöker skydda sin ställning gentemot yttre konkurrens. I ett par motioner har vi i kds pekat på klara förbättringar av den demokratiska processen. Som vi ser det behöver demokratin vitaliseras. Fyraprocentsspärren är i sig en alltför kraftig initialspärr, men dessutom medför den en rad andra spärrar, bl.a. när det gäller informationsfriheten. Herr talman! Det observeras inte alltid att så är fallet, men jag tycker att det är utomordentligt angeläget att kammarens ledamöter observerar det faktumet. Inför 1985 års val väckte samverkan mellan kds och centerpartiet stor uppmärksamhet inom landet. Utomlands väckte denna uppståndelse viss förvåning. Valsamverkan mellan partier är internationellt sett mycket vanlig, och den var inte heller ovanlig före 1952 i Sverige. Vi tror att i avvaktan på en förbättring av de grundlagsfästa reglerna skulle en mer etablerad form av rätt till valkarteller förbättra möjligheterna till en vitalisering av demokratin. Herr talman! Vi är ju många här i riksdagen som tror att konkurrens är bra för det ekonomiska livet. Men varför skall det vara så svårt att förbättra konkurrensvillkoren inom det politiska livet? De etablerade gamla politiska partierna skulle kunna vinna den största av alla segrar, nämligen segern över den egna partiegoismen, genom att öppna det politiska systemet. Ett steg i rätt riktning har vi visat på genom förslaget att skärpa registreringsreglerna för politiskt parti och därefter behandla alla registrerade partier på ett likvärdigt sätt, t.ex. när det gäller valsedelstilldelning och övrig valservice. Vi menar också att informationsrätten skall kopplas till denna skärpta partiregistrering. Herr talman! Även den kommunala demokratin behöver förbättras. I överensstämmelse med vår syn på fyraprocentsspärren för val till riksdagen bör en generösare syn på den kommunala politiken etableras. Landstingsspärren är även den orimligt hög. Det är med hänsyn till det bristande engagemanget på landstingsnivån angeläget att öka medborgarnas intresse för detta val. Herr talman! Det understryks ju gång på gång att kunskapen bland medborgarna om vad landstinget sysslar med, och vad landstingsparlamentarikerna heter, sannerligen är bristfällig. Då borde de etablerade politiska partierna fundera mer än en gång över vad man kan göra för att skapa större intresse kring landstingsfrågorna. Ja, inte skapar man större intresse genom att förstärka slutenheten runt landstingen. I de allra flesta landsting utgör den jämkade uddatalsmetoden i sig en tillräcklig spärr mot opportunistiska opinioner. Endast i de allra största landstingen kan det vara befogat att diskutera någon begränsning. I kommuner bör det vara en demokratisk angelägenhet att de olika meningsriktningarna på ett korrekt sätt avspeglas i kommunfullmäktiges sammansättning. I de valkretsindelade kommunerna uppstår därför klara problem. Ibland förekommer också manipulationer, vill jag hävda, med valkretsindelningen för att utestänga mindre partier. Herr talman! Det behövs därför en mandatfördelningsreform i de valkretsindelade kommunerna. Det smidigaste sättet är att införa utjämningsmandat i dessa kommuner.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

Herr talman! Valkretsindelningen är oerhört otidsenlig i Malmöhus län, med en fyrstadskrets bestående av städerna Malmö, Helsingborg, Lund och Landskrona, medan den andra riksdagsvalskretsen består av det övriga länet. Förr i tiden, när städernas villkor och levnadsbetingelser var väsentligt olika landsbygdens, kunde en sådan indelning vara motiverad. Så icke nu. Malmö, med en kvarts miljon invånare, bör självfallet utgöra en egen valkrets. Länet i övrigt bör lämpligen delas i två valkretsar. Frågan har stötts och blötts i decennier, och trots att alla tycks vara överens om att varje valkrets bör utgöra ett geografiskt sammanhängande område = Prot. 1986/87:47 händer ingenting mer än ständiga uppskov. 11 december 1986 1977 års valkretsutredning ansåg att det behövdes en ändring i Malmöhus Z—G län, så ock en utredning inom justitiedepartementet, som 1980 föreslog den valkretsindelning som jag inledningsvis redogjorde för. Nu är ärendet överlämnat till folkstyrelsekommittén, förmodligen för en ny långbänk. Moderaterna i konstitutionsutskottet har i ett särskilt yttrande krävt att det nu sker något, och jag vill helhjärtat instämma i detta krav.

Herr talman! Jag har naturligtvis med intresse lyssnat till debatten, eftersom jag tillhört vallagskommittén, senare rösträttskommittén och nu även medborgarskapskommittén. Jag vill som en liten sakupplysning till kammaren nämna att medborgarskapskommittén kl. 08.00 i dag på morgonen överlämnade ett delbetänkande till invandrarministern, där vi bl.a. tar upp vissa av de frågor som nu diskuterats, vilket gör att man kanske skall vänta litet med frågorna om invandrarnas rösträtt. Jag vill erinra herr Hammar om att det i rösträttskommittén ingalunda förelåg någon enighet på socialistiskt håll om hur man skall handskas med frågan. Vad socialdemokraterna där ville var att ge nordiska invånare som varit tre år i Sverige rösträtt men icke valbarhet, medan däremot vpk ville gå längre och ge alla utländska medborgare som varit i Sverige i tre år rösträtt och även valbarhet. Det intressanta med detta, och det som gjorde att förslaget inte vann gehör hos remissinstanserna, var att vi höll på att få tre grupper av väljare här i landet: svenska medborgare, med rösträtt och valbarhet, nordiska medborgare, med rösträtt men icke valbarhet, och utomnordiska medborgare, utan vare sig rösträtt eller valbarhet. Det var en helt orimlig konstruktion, som rösträttskommittén kom fram till. Jag ville bara erinra om detta. Herr talman! Beträffande brevröstningen vill jag bara säga att jag är medveten om att det vid 1982 års val var en mycket hög kassationsprocent för de väljare som röstade i Västtyskland, mellan 10 och 11 96. 1985 hade kassationsprocenten sjunkit, och jag tror att med ökad information, och måhända en generösare tillämpning av bestämmelserna, skulle det vara möjligt att få ned kassationsprocenten ytterligare. Det väsentliga är att man genom att införa brevröstning som ett komplement till röstning på konsulat och ambassader skulle underlätta för svenska medborgare i utlandet att delta ide politiska valen, och det måste väl ändå vara en målsättning som angår oss alla?
Herr talman! Jag vill tacka Per-Olof Strindberg för upplysningen. Jag kände dock mycket väl till att medborgarskapskommittén i dag har avlämnat ett betänkande. Så sent som för någon timme sedan har jag diskuterat detta betänkande med vpk:s representant i kommittén, Eivor Marklund. Den bedömning som hon har kommit fram till, och som jag också kommer fram till, är att det här betänkandet inte för frågan om rösträtt för invandrare särskilt mycket längre framåt än där den befinner sig i dag. 153 Jag vill också säga till Per-Olof Strindberg att jag naturligtvis är medveten 11 december 1986 om, som jag har uttryckt tidigare, att det inte har funnits och inte finns någon enighet inom arbetarrörelsen när det gäller hur fort vi skall gå fram i de här frågorna. Vi i vpk vill driva på frågan om rösträtt för invandrare också i riksdagsval, och det opinionsarbetet kommer vi att fortsätta precis som vi tidigare drev frågan om rösträtten i kommunaloch landstingsval.

Herr talman! Jag skall enbart uppehålla mig vid vår motion om åtgärder mot den turkiska regimen, vad som gjorts eller inte gjorts och vad som kan göras i framtiden inom Europarådet och i andra sammanhang. Först vill jag ta fasta på det som är positivt i utskottsbetänkandet när det gäller vår motion. Det är verkligen viktigt och internationellt sett uppseendeväckande att ett enigt svenskt utrikesutskott fastslår att det finns drastiska inskränkningar i grundläggande frioch rättigheter i Turkiet, att strejkrätten är närmast illusorisk och att mycket återstår innan landet kan betecknas som en demokrati. Det är också viktigt att det fastslås att rättegångar fortfarande pågår mot den fackliga huvudorganisationen DISK och mot fredsrörelsen Fredsförbundet. Dessa organisationers enda brott är att de hävdar sin och sina medlemmars rätt mot militärjuntan att tala och verka fritt i landet. Likaså har utskottet noterat de rapporter om tortyr som Amnesty lämnat. Det första kravet i vår motion, vilket handlar om att Sverige bör arbeta för ett fördömande av den turkiska regeringen och dess brott mot mänskliga rättigheter, har man i mycket stor utsträckning tillmötesgått vid utskottsbehandlingen. Vad däremot gäller övriga motionskrav har vi ansett det vara nödvändigt att vidhålla vår kritik men också att stödja den opinion mot Turkiet som har kommit till uttryck vid den svenska delegationens röstning i Europarådet när det gäller Turkiets representation i den församlingen. Vi måste kritisera den uppgörelse som Sverige och andra stater träffade med Turkiet 1985. Det var fel att ta tillbaka anmälan till Europarådets kommission för mänskliga rättigheter. Som vi påpekat redan i vår motion i januari i år uppfattas det av den turkiska regimen som en stor diplomatisk framgång, något som Sverige inte ” orde ha bjudit på — särskilt inte med tanke på vad utskottet nu har uttalat om situationen i Turkiet. Det misstaget bör man rätta genom att inta en mera bestämd attityd i fråga om Turkiets fortsatta representation i Europarådet. De svenska representanterna bör rösta emot en sådan. Det är sant att riksdagen inte kan föreskriva hur våra delegater skall rösta. Men varje opinionsyttring som är till stöd för dem som är kritiska är av värde. Det kan inte anses vara något bärande skäl att, som utskottet gör, hänvisa till praxis. Varje ledamot här i riksdagen kan uttrycka sin åsikt om militärjuntan i Turkiet genom att stödja, eller inte stödja, vårt förslag. Jag yrkar bifall till reservation nr 1, där vårt andra yrkande tas upp. När det gäller vårt tredje krav blir utskottets hänvisning till svensk praxis mer ohållbar. Det har hänt åtskilliga gånger att Sverige har markerat sin uppfattning om en viss stat och dess beteende genom att begränsa de kontakter och det utbyte som man har på skilda områden. Utskottet självt hänvisar till de speciella förhållanden som gäller Sydafrika. Men år 1967, då den grekiska militären tog makten i Grekland, kallade Sverige hem sin ambassadör. Vidare begränsade Sverige kontakterna med Israel när den staten invaderade Libanon, vilket diskuterades för ett par veckor sedan här i kammaren i samband med behandlingen av vår motion om Israel — så visst finns det exempel på markeringar som strider mot den praxis som utskottsmajoriteten talar om. Mot den bakgrunden är vårt krav på markeringar gentemot Turkiet väl motiverat. Jag yrkar bifall också till reservation nr 2.

Herr talman! Varje år har regeringen och Europarådets parlamentariska församling att avlämna var sin berättelse till riksdagen, i vilken man meddelar vad som har skett inom Europarådet — såväl på ministerkommitté sidan som i parlamentarikerförsamlingen — under det gångna året. Det är en viktig redovisning av ett omfattande och mycket betydelsefullt samarbete mellan de demokratiska staterna i Europa. Det vore värdefullt om riksdagens ledamöter någon gång tog del av de berättelserna — nu kanske det inte är så många som gör det. De visar nämligen på ett mycket omfattande arbete som syftar till att göra det lättare för människorna att samleva och att samarbeta med varandra i Europa. Europarådet är den enda organisation av alla organisationer i världen som föreskriver ett demokratiskt samhällssystem som förutsättning för medlemskap. Alla Europas demokratier är med utom en vilket jag vid flera tillfällen har beklagat —, nämligen Finland. Jag tror att det skulle vara värdefullt både för Finland och för Europarådet om också den finska republiken fann anledning att bli medlem av Europarådet. Det här är alltså ett omfattande arbete som berör samhällslivets alla områden. Jag vill inte, herr talman, förlänga den här debatten. Därför uppmanar jag bara kammarens ledamöter att litet grand sätta sig in i detta arbete. Jag nämde att Europarådet är den enda organisation som kräver ett demokratiskt samhällssystem för medlemskap. Det är klart att detta innebär att varje gång någon av medlemsstaterna råkar ut för kränkningar av det demokratiska samhällssystemet leder det till diskussioner och krav på att vederbörande land skall uteslutas ur Europarådet. De diskussionerna har under de senaste årtiondena i första hand gällt Grekland och Turkiet i samband med militärkupper. Men det har också förekommit att andra länder har varit föremål för diskussion. Turkiet har särskilt tagits upp i anslutning till detta års berättelse av motionärer, som vill att riksdagen skall fördöma Turkiets medlemskap i Europarådet och arbeta för landets uteslutning. Jag vill gärna säga, som utskottet gör, att det finns företeelser i den turkiska republiken som inte är i överensstämmelse med kraven för medlemskap i Europarådet. Bl. a. är behandlingen av fackföreningarna icke förenlig med Europarådets krav. Förbud för vissa personer att delta och kandidera i politiska val är också helt oacceptabelt. Beträffande svårigheter för fredsrörelser och andra folkrörelseorganisationer gäller detsamma. Ryktena om tortyr i fängelser osv. skapar osäkerhet kring Turkiets medlemskap. Men det har uppenbarligen under de senaste åren — det har omvittnats av alla parter i Europarådet — inträtt en betydande förbättring av förhållandena i Turkiet. Ett bärande skäl till att de svenska parlamentarikerna inte har medverkat till en uteslutning är att alla parter i Turkiet, även vänsterpartierna, även de som behandlas illa, ber oss ha kvar Turkiet i Europarådet för att därigenom ha möjligheter att föra en fortlöpande dialog. Jag vill gärna säga, eftersom jag har den stora äran att ha hans excellens den turkiske ambassadören i Sverige som åhörare just nu, att det är utomordentligt betydelsefullt att Turkiet fortsätter vägen mot demokrati. Enligt Europarådets stadgar kan medlemskapetnämligen inte behållas, om inte väsentliga framsteg görs.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
Herr talman! Jag tycker att utskottet borde ha argumenterat litet fylligare när det gäller sitt ställningstagande mot de antidemokratiska krafterna i Turkiet. Stig Alemyr säger att det finns ett stort stöd från inrikespolitiskt verksamma krafter i Turkiet för att vi skall göra det ställningstagande som utskottsmajoriteten har gjort i betänkandet. Men därom sägs intet i utskottsbetänkandet, utan där hänvisar ni till praxis. Ni säger att den skulle hindra oss från att vidta de åtgärder vi föreslår i vår motion. Det är inte något bra argument att hänvisa till att det varit och är den svenska regeringen och inte riksdagen som svarar för dessa markeringar. I dag har diskuterats om den svenska riksdagen skall sända en delegation till Sovjet eller inte. Enligt morgontidningarna sade den moderata gruppen ett rungande nej — om man nu skall tro tidningsreferat. För ett par år sedan inställdes en resa till Sovjet i enlighet med ett beslut av riksdagen och inte regeringen. Det skall väl ses som en markering. Det kan väl inte här vara fråga om skilda slag av praxis och markeringar, Stig Alemyr?
Herr talman! Jag förstår inte riktigt det senaste inlägget. Vi behandlar ju nu ett betänkande om Europarådet och regeringens och parlamentarikerförsamlingens berättelse. Till detta har fogats ett yrkande om att vi skall behandla Europarådsmedlemmen Turkiet på ett visst sätt. Det har inte ett skvatt att göra med de andra hänvisningar som Björn Samuelson nu gjorde till riksdagens officiella resor osv. Detta är bara att blanda bort korten.

Herr talman! Den 8 mars är den internationella kvinnodagen. Den 8 mars 1978 håller en ung kvinna ett tal hemma i sitt land om det elände och de vidriga förhållanden kvinnor lever under och om det kvinnoförtryck som råder i hennes land. Man har polistillstånd för mötet. År 1986, åtta år senare, döms kvinnan till åtta års fängelse, tre års exil och livstids yrkesförbud för detta brott att ha hållit ett tal på den internationella kvinnodagen. Det betraktas nämligen som ett hot mot staten. Den unga kvinnan heter Sabiha Otlu. Hennes hemland är Turkiet. Hon var medlem i Demokratiska kvinnoförbundet, ett förbund som förbjöds efter militärkuppen 1980. Nu är Sabiha Otlu svensk medborgare. Hon är invandrarlärare och bosatt i Uppsala, utom räckhåll för den turkiska rättvisan. Fem andra medlemmar av Demokratiska kvinnoförbundet dömdes tillsammans med henne till lika hårda straff. En av dem är liksom Sabiha bosatt i Sverige, men de fyra andra är kvar i Turkiet. Hur kommer det att gå för dem? Herr talman! Svaret på den frågan är viktigt. Det hävdas att Turkiet rör sig i demokratisk riktning. Jag vill gärna tro det, men jag måste ha bevis. Domen mot Sabiha och hennes kamrater är för mig bevis på motsatsen. Till de demokratiska frioch rättigheterna hör nämligen yttranderätten och föreningsrätten. Dit hör också rätt och möjligheter för fackföreningar att arbeta. De möjligheterna är starkt begränsade också i dagens Turkiet. Tiden 1963-1970 anses vara den period då de fackliga frioch rättigheterna var som störst i Turkiet. De lagar som gällde då tillkom under Bälent Ecevits tid som arbetsminister. Landsorganisationen DISK bildades år 1967. Den förbjöds emellertid 1981, och i dag sitter ca 800 av dess ledare i fängelse. Rättegångarna pågår för sjätte året, och åklagarnas krav är en upplösning av DISK och dess förbund samt upp till 20-åriga fängelsestraff för de fängslade ledarna. Möjligheterna för de tillåtna fackföreningarna — det finns några sådana — att strejka eller vidta andra stridsåtgärder är redan små. En förordning från september i år drar upp ytterligare begränsningar. Förordningen gäller situationer då strejk eller lockout trätt i kraft på en arbetsplats. I ett sådant läge bemyndigas guvernörer eller lägre lokala befattningshavare att ta befälet över säkerhetsstyrkorna och att vid behov inkalla gendarmeriet. Check points upprättas omedelbart runt den arbetsplats där konflikt pågår. Folksamlingar av varje slag förbjuds liksom affischering, spridning av flygblad osv. Polisoch säkerhetsstyrkor får automatiskt rätt att filma runt arbetsplatsen. Det hela kan bäst sammanfattas så att ett lokalt undantagstillstånd införs, och strejkande arbetare löper stor risk att häktas. Detta exempel, herr talman, illustrerar hur rörelsefriheten för folkliga basorganisationer begränsas i dagens Turkiet. Jag vill, som jag tidigare sade, gärna tro att Turkiet rör sig i demokratisk riktning. Men då måste man också försöka att öka de folkliga organisationernas rörelsefrihet, inte begränsa den. Jag kommer, liksom självfallet utrikesutskottet i övrigt, att med spänt intresse följa utvecklingen i Turkiet.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

Herr talman! Utrikesutskottet har i sitt betänkande om verksamheten inom Europarådet ägnat sig åt bristen på demokrati i Turkiet. Europarådet skall ju vara en sammanslutning av demokratier, och Turkiets fullmakter har därför ifrågasatts. Jag vill i anslutning till utrikesutskottets skrivningar dra uppmärksamheten till de åtal mot 27 tidigare parlamentsledamöter som fortfarande behandlas av militärdomstolar i Turkiet. De s.k. brott som dessa 27 tidigare parlamentariker anklagas för att ha begått före militärkuppen den 12 september 1980 är bl.a. att de föreslagit i parlamentet att första maj skall firas som en helgdag. Amnesty International och Interparlamentariska unionens specialkommitté för brott mot parlamentarikers mänskliga rättigheter har ägnat dessa åtal stor uppmärksamhet och konkluderar att de 27 har åtalats inte för handlingar de begått, utan för sina åsikter. Trots att Turkiet på nytt fick ett parlament den 6 november 1983 och nu är medlem i både Europarådet och Interparlamentariska unionen har dessa klart politiska rättegångar fortsatt. Det säger åtskilligt om halten av den s.k. demokratin i Turkiet. Herr talman! Jag skall avrunda detta korta inlägg med att läsa några rader ur en rapport skriven av Conny Fredriksson på det socialdemokratiska partiets internationella sekretariat efter ett besök han gjorde i Turkiet i slutet av september i år. Han skriver: ”Landet måste anstränga sig att visa upp en demokratisk fasad gentemot omvärlden. Särskilt de två senaste åren har de formella förutsättningarna för partipolitiskt arbete förbättrats, och i dag tycks både amerikanarna och europeiska konservativa betrakta Turkiet som ”rumsrent". Det kan vara på sin plats att här summera de begränsningar som i dagsläget fortfarande finns för den politiska verksamheten. 1. De gamla ledarna får fortfarande inte kandidera till politiska ämbeten. Bannlysningen gäller för vissa till 1987, för andra till 1992. Totalt berörs 100-200 personer av denna bestämmelse. 2. Partierna får ej organisera sig på lägre nivå än distrikt , och där får en styrelse om högst nio personer tillsättas. 4. Partier som baseras på klassintressen, etniska eller geografiska särintressen eller religiös grund är inte tillåtna. 5. Anställda i stat och kommun får ej kandidera för politiska ämbeten med mindre än att de lämnar jobbet minst tre månader före ett val. 6. Fackföreningar och andra yrkessammanslutningar får ej yttra sig i politiska frågor. Fackligt aktiva får ej kandidera eller propagera för politiska partier. Samarbete mellan fackliga och politiska organisationer får ej förekomma. Begränsningarna är således betydande, även om man måste medge att rörelseriktningen varit positiv de senaste åren. Den större friheten är med andra ord delvis illusorisk.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

Herr talman! Årets utrikeshandelspolitiska betänkande från näringsutskottet är lika upphetsande som stämningen är i kammaren i kväll. Det är få nyheter som presenteras och få nya tankar som kommer till uttryck. Det är i allmänhet och till den allt övervägande delen fråga om repetition av traditionella ståndpunkter. Jag skall emellertid försöka att höja stämningen något genom att koncentrera mitt inlägg till ett par frågor som jag hoppas skall vara tillräckligt kontroversiella för att intressera åtminstone några av lyssnarna i salen. Herr talman! Den internationella handeln spelar en helt avgörande roll — naturligtvis inte bara för vårt land utan även för den ekonomiska utvecklingen i hela vår värld. Inte minst de utvecklande ländernas ekonomi är mycket beroende av att en fri handel verkligen kan utvecklas. Ur frihandelns synpunkt har 1980-talet utgjort en tid av stora besvikelser. Protektionistiska strävanden har utvecklats än här och än där i världsmarknaden. USA:s gigantiska underskott i bytesoch handelsbalanserna har medfört starka protektionistiska strömningar i Washington. Den ökande internationalisering av världshandeln som vi alla kunde se under den första delen av 1970-talet förbyttes redan under andra halvan av detta decennium i en avtagande internationalisering, en hög inflation och låg tillväxt, alltså en typisk ”stagflation”. Detta är naturligtvis grunden till att dessa protektionistiska strävanden som jag nyss nämnde också har kunnat utveckla sig så snabbt och starkt som har skett. Protektionistiska strävanden tar inte alltid den formen att de är synliga som sådana. De vanligaste protektionistiska åtgärderna är icke-tariffära åtgärder, som på ett svårdefinierbart sätt utgör ingrepp i den internationella handeln. De kan ta formen av speciella tekniska föreskrifter, punktskatter som riktas mot importerade varor eller helt enkelt försvårande procedurregler i samband med import. Det är värt att notera att det i internationella handelsorganisationer flera gånger under 1970-talet och det tidiga 1980-talet förekom uttalade internationella strävanden i riktning bort från protektionistiska åtgärder. Nationerna åtog sig i GATT:s Tokyo-runda, vid UNCTAD:s sjätte konferens 1983 och i andra sammanhang att verka för att minska de protektionistiska strävandena, att förhindra att ytterligare hinder tillkom. Men detta oaktat blev i 1986 års förhandlingar om den nya GATT-rundan kravet på att icke fler handelshinder skulle införas och en utfasning av redan etablerade hinder ett av de främsta kraven som framfördes från u-länderna. Alla dessa internationella strävanden hade alltså helt enkelt misslyckats, och det blev nödvändigt att i ännu en internationell konferens driva den s.k. stand still-tanken och utfasning av existerande hinder, den s.k. roll back-tanken. Den nya rundan inom GATT:s ram är alltså en faktisk bekräftelse på hur den internationella fria handeln under senare år har satts på undantag till förmån för relativt snöda nationella intressen. Uruguay-rundan inom ramen för GATT blir därför viktigare än någonsin för världsekonomins utveckling och framför allt även för utjämningen mellan ioch u-länderna — för en utveckling av de utvecklande ekonomierna. I denna nya runda har de avtalande parterna åtagit sig att icke införa fler hinder, att fasa ut etablerade hinder och att uppdra åt GATT-nationernas gemensamma förhandlingskommitté, Trade Negotiating Committee, att utarbeta en mekanism för tillsyn av att åtagandena när det gäller avveckling av existerande handelshinder verkligen genomförs. Sveriges roll i kampen för en fri internationell handel har varit framstående. Sverige har agerat i främsta ledet för att etablera en fri internationell handel. Jag vill gärna citera statsrådet Hellströms uttalande i budgetpropositionen till 1983/84 års riksdag, där han säger: ”Ett väsentligt mål för den svenska handelspolitiken är att främja en öppen internationell handel och verka för en ökad respekt för det internationella regelsystemet.” Samma tankegångar kommer tillbaka i Hellströms uttalande i den handelspolitiska deklarationen 1986 — jag skall dock inte citera ur den.

Detta gick nu inte. Jag vill gärna till kammarens upplysning meddela att jag är alldeles övertygad om att detta berodde på att socialdemokraterna i näringsutskottet i en strävan att göra partipolitiska manövrer ville förena en sådan kraftsamling med ett avslag på framför allt folkpartiets och moderaternas partimotioner till stöd för internationell frihandel. Jag kan inte uppfatta det som annat än att näringsutskottets socialdemokrater valde att sätta partipolitiska kortsiktiga möjliga vinster framför det angelägna i att åstadkomma en samlad deklaration till stöd för frihandeln i en tid då en sådan deklaration verkligen skulle vara av nöden. Nu blev det nödvändigt för moderata samlingspartiet och folkpartiet att i en gemensam reservation göra sina markeringar av synen på frihandeln. Jag skall inte argumentera mycket om vad som finns i denna reservation, mer än att inledningsvis yrka bifall till den, herr talman, och därefter understryka det viktiga i att tjänstehandeln, som är en dynamisk sektor i den internationella handeln, blir verkligt fri även inom Sverige. Det lär vara omöjligt att utveckla en aktiv tjänstesektor inom svenskt näringsliv så länge denna sektor är föremål för offentliga monopol och regleringar så långt som nu är fallet i Sverige. Kanske är en avreglering av tjänsteproduktionssektorn och avreglering av de offentliga monopolen den främsta gärning som det socialdemokratiska partiet kunde medverka till för att åstadkomma en starkare frihandel på jorden. Jag skulle vilja säga att jordbrukspolitiken härefter kommer att bli en del av utrikeshandelspolitiken. I Uruguay-rundans inledningsdokument förklaras att jordbruksfrågorna skall bli föremål för överläggningar inom ramen för GATT-överläggningarna i Uruguay-rundan. Detta innebär att alla världens länder måste förbereda sig på långtgående inrikespolitiska ingrepp i den egna jordbruksnäringen för att den skall kunna anpassas till världsmarknadens krav. Det finns alla skäl för särskilt Sverige, och även övriga Europas länder, att redan nu påbörja förberedelsen för de mycket svåra förhandlingar som ligger framför GATT-förhandlarna i jordbrukssektorn. Den mest effektiva formen för u-hjälp som vi kan ge de utvecklande länderna är en fungerande världsmarknad inom livsmedelssektorn, där prisbildningen är anpassad till utbud och efterfrågan på världsmarknaden. I reservation nr 4 till detta betänkande, till vilket jag nu yrkar bifall, anför moderaterna och folkpartiet den uppfattningen att Sverige icke bör hävda sig eller försöka hävda sig på områden där andra länder har bättre produktionseller handelsförutsättningar. Vi måste avveckla alla existerande handelshinder mot importen från u-länderna. Detta är en del av den problematik som ligger framför Europas och icke minst Sveriges jordbrukspolitiker. Herr talman! Det kanske väsentligaste avsnittet i detta betänkande är den reservation som vi moderater lämnat och som avser Europatanken, nämligen reservation nr 10, som jag yrkar bifall till. Vi anser oss ha lett Europadebatten i många år, och vi känner oss till freds med att Europafrågorna nu på nytt skjuts i förgrunden i den internationella debatten liksom i debatten i Sverige och inte minst i Norden. Vi moderater tror att Sveriges framtid ligger i ett allt intimare samarbete med det övriga Europa, ett Europa som inte bara begränsas till EG och EFTA-länderna utan som även omfattar hela det övriga Europa. Vårt Europa känner inga murar. Vi moderater har alltid hävdat att Sverige aldrig kan delta i ett förpliktande utrikespolitiskt samarbete inom en begränsad krets av stater. Om vi i Sverige deltog i ett sådant samarbete, skulle vår förmåga till ett oberoende uppträdande i för vårt land och vår region kritiska situationer kunna dras i tvivelsmål. Neutralitetslinjen skulle kunna ifrågasättas. Det kan vi inte tolerera. Med dessa båda utgångspunkter ser vi moderater en ny Europadebatt an med stor tillförsikt. Vi kommer att vara mycket aktiva för att föra en sådan debatt framåt. Den nya Europadebatten måste, på det sätt som vi har uttryckt i reservation nr 10, syfta till att finna former för ett samarbete med Europa där dessa båda utgångspunkter för vår Europasyn kan tillfredsställas: ett Sverige som tillhör Europa och ett Sverige, vars neutralitet inte kan och inte får ifrågasättas. Vi tror att det är möjligt att finna former för ett sådant närmande till Europa. Inom EG har förekommit ett långtgående samarbete för att närma länderna till varandra. Det tas ständigt nya initiativ som för medborgarna i de många EG-länderna allt närmare ett enat Europa eller i varje fall visionen av ett enat Europa. Senast i början av 1990-talet skall EG-länderna uppleva en verklig intern marknad. Europas folk skall kunna fritt resa över Europas gränser och fritt föra kapital över Europas gränser. Det är självklart att Sverige måste anstränga sig för att få delta i den utvecklingen. Sedan EG:s medlemsländer utvecklats till att omfatta alla länder utefter Medelhavets norra stränder är det naturligt att EG-länderna för att få balans i sin marknadsbild vänder blickarna åt norr, och då i första hand mot Norge, som inte har Sveriges och Finlands utrikespolitiska bindningar och åtaganden. I Norge har till följd härav redan utbrutit en intensiv Europadebatt, som förefaller kunna leda till en omprövning av den ståndpunkt som intogs för något tiotal år sedan i en folkomröstning. Herr talman! Inte minst utvecklingen inom valutaområdet skulle kunna leda till att denna debatt i Norge påskyndades. Det finns nämligen alla skäl att anta att Storbritannien under 1987 kommer att ansluta sig till det europeiska valutasystemet EMS. Bindningen mellan Norges och Englands ekonomier till följd av den gemensamma oljemarknaden i Nordsjön kommer då med säkerhet att leda till att också Norge överväger att ansluta sig till EMS. Om och när så sker är marken mycket väl beredd för Norge att öppna överläggningar med EG om medlemskap, vilket skulle leda till att alla medlemsländerna deltog i EMS. Det är då viktigt att den naturliga gemensamma marknad som redan nu existerar mellan Sverige och Norge genast anpassas till den situation som uppkommer. Det är därför viktigt att Sverige nu och inte senare företar åtgärder som syftar till att bereda marken för ett närmande till EG tillsammans med Norge. Sveriges gemenskap med de nordiska länderna får inte påverkas av en sådan utveckling. Danmarks dubbelroll såsom medlemsland i EG och aktivt land inom den nordiska gemenskapen visar att det är möjligt. Herr talman! Till sist vill jag med några ord beröra reservation nr 12, till vilken jag nu yrkar bifall. Moderater och folkpartister har reserverat sig till förmån för två motioner som begär utredning av kostnaderna för handelspolitiska åtgärder. Utskottsmajoriteten har avstyrkt dessa motioner med hänvisning till den pågående liberaliseringen när det gäller importrestriktio — Prot. 1986/87:47 nerna. Man har hävdat att en sådan utredning inte skulle vara nödvändig. 11 december 1986 Moderater och folkpartister anser att det är viktigt att riksdagen genomet. Z——- uttalande till regeringen upprepar kravet från motionerna. Kunskaper om de ekonomiska följderna av handelspolitiska beslut måste utgöra en del av beslutsunderlaget när handelspolitiska beslut skall fattas av riksdagen.

| Herr talman! Den svenska riksdagens syn på frihandel präglas av ett | betydande mått av samstämmighet. Det finns dock stundtals en viss : tveksamhet från några partiers sida. Min bedömning är att enigheten om målsättningen och färdriktningen är betydande. Mats Hellström, vår förre utrikeshandelsminister, talade sig i våras mycket varm för frihandel och berömde den ur alla tänkbara aspekter, samtidigt som han kom med några smärre förslag till ökade protektionistiska åtgärder. Grundsynen var ändå klart positiv. Om man ser till de reservationer som finns fogade till det betänkande vi nu diskuterar, kan man spåra vissa nyansskillnader. Vi har från moderata samlingspartiets och folkpartiets sida reservationer som visar på viljan att gå vidare på frihandelsområdet, att utveckla frihandel och avskaffa de hinder som vi alltjämt har. Socialdemokratin är något räddhågad, men den är ändå i princip inne på samma väg, även om den vandrar den något vingligt. Centerpartiet är mera försiktigt med en vakthållning kring de protektionistiska inslag som vi alltjämt har i Sverige. Sedan har vi slutligen vänsterpartiet kommunisterna som underkänner frihandeln både som princip och så som den praktiskt tillämpas. Jag tycker att vår syn på teko-frågorna illustrerar detta ganska bra. När det gäller teko har vi en lång utveckling där vi successivt har minskat våra restriktioner på frihandelsområdet. Vi har emellertid begränsningsavtal, t.ex. med Indien. För en tid sedan hade jag en diskussion med den nya utrikeshandelsministern. Jag kunde inte få något löfte av henne om garantier för att vi inte skall få ett nytt begränsningsavtal med tiden. Jag tolkar det ändå som att hon insåg att ett sådant avtal skulle medföra vissa problem, bl.a. med hänsyn till att Indien är en av de stora mottagarna av svensk import. Med Indien har Sverige slutit ett av de allra största avtalen. Jag tänker självklart på kanonaffären, som Olof Palme aktivt genomdrev. Vi har också en betydande export av t.ex. energiteknik till Indien. När man då beaktar hur mycket vi vill försöka få Indien att köpa av svenska högkvalificerade varor av olika slag så blir man naturligtvis litet förskräckt när man ser på de restriktioner som vi sätter upp gentemot de produkter som Indien har förmåga att sälja till oss, bl.a. teko-produkter. Vi har också ett begränsningsavtal med Brasilien om teko-import. Samtidigt hör vi ofta svenska statsråd beklaga att man i Brasilien har så svårt att klara sin stora utlandsskuld. Man tycks inte se något samband med det förhållandet att i-länder som Sverige begränsar förutsättningarna för uländernas export genom t.ex. restriktioner på teko-området. Om vi tittar på ett annat område, på livsmedelssidan, herr talman, är det många som upphäver suckar av beklaganden över Argentinas dåliga 163 ekonomi, dess svårigheter att amortera och betala ränta på sina stora utlandsskulder. Verkligheten är den att om det funnes en rimlig fri handel när det gäller livsmedelsprodukter, skulle Argentina inte ha någon som helst svårighet att sköta sin skuldbörda. Man kunde klara detta med glans. Det som försvårar för Argentina och för andra stater med förmåga att producera bra och billiga livsmedel är att rika länder, däribland Sverige, bedriver en klar protektionistisk politik. Frihandel med tjänster är ett område där vi har förhoppningar att vi i framtiden skall möta mindre handelsrestriktioner från olika delar av världen, inkl. u-länder som självfallet har ett behov av att köpa de tjänster som man i Sverige i olika avseenden är duktig på. Men för u-ländernas del framstår inte en frihandel med just tjänster som det kanske mest angelägna. På något eller några områden kan också de ta upp konkurrensen på tjänstesektorn, t.ex. när det gäller att på platsen bygga. Det har de visat i många länder. Men i huvudsak är tjänstesektorn ett intresseområde för de redan utvecklade länderna. Visst skall vi driva detta, det är bra att vi gör det. Men när vi gör det skall vi också ta större hänsyn till vilka intressen u-länderna har när det gäller att vidga frihandeln. Det är framför allt på livsmedelsoch teko-området som de uppfattar att begränsningarna föreligger för deras del. Där skulle de vilja se en förändring från bl.a. Sveriges sida. Vi har också kostnader för den protektionism som vi bedriver. Vi har i en reservation till näringsutskottet efterlyst en utvärdering av vad de protektionistiska åtgärder som vi har i Sverige kostar oss. Jag minns från en undersökning jag själv varit med om att göra att man räknade fram att en familj om man, hustru och två barn får betala ungefär 1 500 kr. mer om året för sina kläder än vad de skulle behöva göra om vi inte hade de restriktioner mot import av textilier som vi har i Sverige. Det är alltså inte bara ett u-landsintresse, utan i hög grad ett konsumentintresse att avskaffa restriktionerna för handeln med bl.a. de fattiga länderna — u-länderna. Nu är det tänkt att GATT, i den nya s.k. Uruguay-rundan, skall behandla dessa områden. Vi har från svensk sida anledning att fästa avseende och förhoppningar vid dessa förhandlingar. Men vi har därför också anledning att noga överväga vad som kan vara vårt bidrag till att förbättra förutsättningarna för en fri handel i världen. Herr talman! Några ord också om den europeiska gemenskapen. Det är alldeles uppenbart, som Nic Grönvall talade om, att EG betyder mycket för oss och kommer att betyda ännu mera. Den vilja som finns inom EG —- dokumenterad bl.a. genom beslutet om vitboken — att förvandla EG till en verklig gemensam marknad, är ett av de viktigaste beslut som fattats även för Sveriges del. Vi har från folkpartiet tidigare krävt att man från svensk sida skulle göra en motsvarande granskning av handelshindren mellan EG och Sverige som EG-länderna har gjort inom sig och presentera det i något slags motbok, ett slags svensk vitbok. Det ville inte den dåvarande utrikeshandelsministern vara med om. I Norge har man, såvitt jag förstår, gjort precis detta — inte av detta skäl, men man har gjort det som har föreslagits från folkpartiets sida — och har en liknande genomgång sammanfattad och presenterad. Jag önskar att vi hade det också i Sverige. Det skulle kunna underlätta för oss. Jag är helt säker på att EG-frågan kommer att få ännu större betydelse för — Prot. 1986/87:47 Sveriges del än vad den har i dag. 11 december 1986 Jag vill säga till Nic Grönvall att det kanske inte finns någon anledning att fundera på hur man skall ta sig över alla broar innan man kommer fram till dem. Låt oss konstatera att det i dag finns en stor samstämmighet om att vi behöver utveckla våra förbindelser — de kommersiella, de kulturella och även andra — med EG och ta vara på den vilja till gemenskap som finns i denna kammare och inte föra över debatten i första hand till anslutningsformen i händelse av att olika saker inträffar, t.ex. att Norge går hit eller dit. Jag tycker inte att vi i debatten skall lägga tonvikten på dessa frågor. EG frågorna är alldeles för stora och alldeles för viktiga för att de skall vara partiskiljande. Vi har anledning att arbeta gemensamt för att hitta en så god lösning som vi över huvud taget kan få på vår framtid tillsammans med den Europeiska gemenskapen.

Herr talman! Det finns en näst intill total enighet i Sveriges riksdag om utrikeshandelns stora betydelse för en positiv ekonomisk utveckling. Sverige är ett litet land och mer än de flesta beroende av en fri tillgång till den utländska marknaden. Vår enda chans att få detta är att själva hålla vår hemmamarknad tillgänglig för vår omvärld. Med denna grundinställning är det naturligt att vi i centerpartiet i huvudsak ansluter till de positiva värderingar av frihandeln som regeringen gett uttryck för i olika sammanhang. Vi i centern vill ändå betona att frihandeln i sig inte är ett självändamål. Även om det finns en mycket klar färdriktning mot ökad frihandel så är tillvaron aldrig enbart svart eller vit. Det finns enligt centerns bedömning anledning att i varje situation bedöma de faktiska konsekvenserna av frihandeln. Frihandeln måste vägas mot de övriga samhällsintressen som den påverkar. En ansvarsfull handelspolitik bör bygga på väl underbyggda avvägningar i stället för en doktrinär tillämpning av frihandel i varje läge. Vi i centern menar att det är väsentligt att riksdagen gör ett uttalande om att handelspolitiken skall ha denna välbalanserade inriktning, och därmed yrkar jag bifall till reservation nr 2. Vår handel med utvecklingsländerna har en speciell betydelse även för utvecklingen i utvecklingsländerna. Vi i centern hoppas att den förestående GATT-rundan kommer att leda till förbättrade möjligheter för u-länderna att finna avsättning för sin export. Vi tror inte att problemet med nuvarande obalans mellan industrioch utvecklingsländer kan lösas enbart genom öppen och fri handel. Frihandeln kan i vissa fall tvärtom få negativa effekter. Det är viktigt att Sverige aktualiserar frågan om frihandelns olika konsekvenser för relationerna mellan industrioch utvecklingsländer. Det bör självfallet ankomma på regeringen att närmare bestämma formerna för de svenska initiativen i denna fråga. Men riksdagen bör i ett uttalande till regeringen 165 understryka vikten av att dessa problem aktivt bearbetas och aktualiseras från svensk sida. Därmed yrkar jag bifall till reservation 5. Näringsutskottet har behandlat frågan om införande av en socialoch miljöklausul för att på så sätt begränsa import av produkter som framställts under socialt och/eller miljömässigt oacceptabla förhållanden. Som argument emot en sådan klausul har framförts att den kan komma att missbrukas i protektionistiskt syfte samt att det föreligger stora svårigheter att objektivt fastställa var och när oacceptabla produktionsförhållanden föreligger. Det finns också ett motstånd hos många berörda utvecklingsländer mot nämnda klausul. Utskottsmajoriteten anser att socialklausulen bör bearbetas ytterligare trots att den inrymmer stora svårigheter. Vi i centern anser att frågan om en socialoch miljöklausul har stort intresse och aktivt och konstruktivt måste bearbetas. Vi är väl medvetna om svårigheterna. Ett första steg bör vara att kontinuerligt kartlägga den del av den svenska importen som har producerats under oacceptabla förhållanden från hälsooch miljösynpunkt eller med utnyttjande av barn, slavarbete eller uppenbart underbetald arbetskraft. En sådan kartläggning bör kunna utgöra en grund för svenska handelspolitiska ställningstaganden såväl bilateralt som inom GATT och i andra internationella sammanhang. Vi i centern anser det angeläget att i GATT införa en socialoch miljöklausul och att regeringen bör bevaka de möjligheter som kan finnas till detta i den förestående GATT-rundan. Jag yrkar därmed bifall till reservation 7. Centern har under lång tid på olika sätt arbetat för Norden som hemmamarknad. Efter hand har centerns linje i denna fråga alltmer accepterats av övriga partier. Utskottsmajoriteten uttalar sig också mycket positivt om centerns förslag. Det görs också i betänkandet en värdefull redovisning av det arbete som pågår för att åstadkomma en fri marknad i hela Norden. Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att vi kommit en bit på väg i denna angelägna fråga. Samtidigt kan vi konstatera att det fortfarande finns mycket att göra. Det finns anledning att genom ett riksdagens uttalande till regeringen understryka hur viktigt detta arbete är. Ett av de handelshinder som fortfarande kvarstår i Norden är skillnaderna i nationella regler avseende tillverkningsnormer och bedömning av säkerhetsrisker. Det är ett angeläget arbete för regeringen att verka för en regelharmonisering som möjliggör en friare och effektivare marknadsföring av olika varor på hela den nordiska marknaden. En rad konkreta åtgärder inom detta område kan hjälpa till att förverkliga målet Norden som hemmamarknad. Norden som hemmamarknad kan ha en särskilt positiv betydelse för de mindre och medelstora företag som behöver en utökad marknad, men som av olika anledningar inte har resurser eller vilja att ta sig in på Europamarknaden. Jag yrkar bifall till reservation 9. Utskottsmajoriteten bekänner sig ganska ensidigt till en exportfrämjande näringspolitik. Vi har i centern klart ställt oss bakom betydelsen av en omfattande utrikeshandel. Vi vill samtidigt försöka att få till stånd mera balanserade avvägningar mellan inhemsk produktion och import. I allmän het måste en importvara för att betalas motsvaras av ett dubbelt exportvärde. — Prot. 1986/87:47 Vi driver därmed upp omsättningen utan att få mer att leva av i de fall import — 11 december 1986 och inhemsk produktion kan ske till ungefär samma kostnad. Till detta skall Z—GA läggas det stora värdet bibehållen inhemsk produktion, kunskap och produktionskapacitet har vid eventuella avspärrningssituationer. I flera fall kan också möjligheterna att effektivare följa upp kvaliteten i tillverkningen vara ett konsumentintresse som kan ge den inhemska produktionen ett visst försteg. Det är välbekant att ökad inhemsk produktion som bättre utnyttjar svenska råvaror och svenskt kunnande kan få betydande gynnsamma samhällsekonomiska effekter i flera avseenden, bl.a. förbättrad regional balans och minskad sårbarhet vid yttre störningar. Viicentern anser det viktigt att den statliga näringspolitiken tar sikte på att främja såväl export som produktion som i första hand tillgodoser hemmamarknadens behov. Jag yrkar bifall även till reservation 14. I reservation 13 tar vpk upp ett resonemang litet vid sidan om de frågor som utskottet behandlar i detta betänkande. Under rubriken ”Kostnader för handelspolitiska åtgärder” tas frågan om jordbruksregleringen upp. Vi har i ett särskilt yttrande konstaterat att vi i sak delar de synpunkter som framförs i vpk-reservationen, men vi anser det felaktigt att en så komplicerad och viktig fråga behandlas utan någon som helst beredning och utan klart samband med utskottets arbetsområde eller det aktuella ärendet. Nic Grönvall tog också upp jordbrukspolitiken, med anledning av den förestående GATT-rundan. Han beskrev de svåra förhandlingar som vi står inför. Jag skall göra endast två korta kommentarer. Om vi skulle få till stånd en världshandel med priser som något så när ligger i nivå med de faktiska produktionskostnaderna, råder det knappast något tvivel om att det svenska jordbruket skulle hävda sig mycket väl. Trots allt är det inte dagens gigantiska överproduktion som är framtidens stora livsmedelsproblem, utan det är snarare svårigheten att på sikt producera hälsosamma livsmedel. Med de luftföroreningar, den anrikning av tungmetaller m.m. som vi har kommer sunda livsmedel att vara en bristvara t.o.m. under överskådlig tid, även om det inte kommer att råda någon brist i fråga om kvantiteterna. Också detta behöver vi ha med i det här sammanhanget. Jag tror att Hadar Cars gör sig till tolk för en helt ogrundad optimism om han tror att u-ländernas och Argentinas problem skulle kunna lösas enbart genom frihandel på livsmedelsområdet och möjligen också tekoområdet. I reservation 16 tas en detaljfråga upp som belyser nyttan av konkurrens på något så när lika villkor. Om en inhemsk monopolställning utnyttjas till oskäliga priser är det självfallet angeläget att försöka bryta denna monopolsituation genom utländsk konkurrens. Jag vill dock upprepa att det är viktigt att konkurrensen sker på ungefär samma villkor. Den utländska konkurrenten bör alltså vara utsatt för samma miljöoch säkerhetskrav som den svenska. Lika självklart bör det vara att kvaliteten på produkten eller tjänsten är jämförbar. Det är dessa överväganden som är motiven till att vi i centern har ställt oss bakom den reservation som förordar en möjlighet till tillfällig utförsel av metallskrot för omsmältning och därefter återföring för bearbetning till Sverige. 167 Herr talman! Jag vill avslutningsvis lägga några synpunkter på Sveriges 11 december 1986 samarbete med EG. Det förekommer ett nära och omfattande samarbete mellan Sverige och EG inom ramen för frihandelsavtalet. Inom centern ser vi också positivt på det arbete som pågår för att förbättra förbindelserna på områden som inte omfattas av detta avtal. Däremot anser vi det inte aktuellt eller lämpligt att dessa frågor löses genom ett medlemskap i EG. Norden och EFTA bör vara vår internationella bas för bästa möjliga samarbete med EG. Vi bedömer att ett medlemskap i EG svårligen kan förenas med en fungerande alliansfrihet och en trovärdig neutralitet.

Herr talman! I debatten om handelspolitiken härskar frasen över verkligheten. De schablonartade fraserna om frihandelns välsignelser döljer de verkliga sammanhangen och hindrar oss att se problemen. Frågorna om frihandeln är i själva verket alltför mångsidiga och motsägelsefulla för att fångas in i några urskillningslösa lovsånger. Det gäller både på det vetenskapligt-teoretiska planet och i synnerhet på det praktiska. Därför är det något märkligt att alla partier utom vpk så automatiskt år efter år skriver under på de allmänna schablonerna om frihandelssystemet. Det är ju dock så, att landets främste ekonom i modern tid, och för övrigt den internationellt mest kände och respekterade, är en skarp kritiker av frihandelns system. Gunnar Myrdal såg via empiriska studier att teorin var i grunden felaktig. Den ledde inte till utjämning av produktionsfaktorer och välstånd. Den ledde i stället till ökade klyftor, till ojämnheter i produktionsfaktorernas fördelning, till vissa världsregioners underordning och beroende under andra, till hämmad industrialisering i stora delar av världen och till en sårbarhet, framkallad av långtgående specialisering. Nu skyller inte Myrdal detta bara på frihandeln som sådan utan mera på den samhällsstruktur i vilken den verkar. Kriserna i kapitalismen skapar vad Myrdal kallar kumulativa processer, som för bort från ekonomiska jämviktslägen. Därav kommer att frihandeln befordrar och skärper koncentration av ekonomisk aktivitet till vissa regioner inom länderna och i världen och skapar olikheter i utvecklingsgrad, som sedan permanentas. Det är nu uppenbart att utbyte av varor och tjänster länder emellan upp till en viss nivå verkar stimulerande på ekonomins tillväxt och också på dess kvalitativa utveckling. Men det är lika uppenbart att över en viss gräns motsatta effekter inträder: ensidighet, sårbarhet, brist på kringeffekter och beroende av andras priser och kostnader. Detta har också stor relevans när det gäller frågan om den nationella politiska självständigheten. Nu är inte teorin om frihandeln egentligen en teori om handel och handelsutbyte, vilket kanske många tror, utan den är i verkligheten en teori om produktionsfaktorernas rörlighet. Och det är just däri som dess stora svagheter ligger. Varor och betalningar kan ju förflyttas resp. utföras över hela världen, men människor kan i stora mängder inte förflyttas på samma sätt. Dvs. det finns en grundläggande motsättning mellan olika produktionsfaktorers geografiska flyttbarhet. Detta är i sig själv en faktor som gör den genomgående frihandeln till en praktisk omöjlighet. Vill man ha en hederlig analys av problemet frihandel kontra protektio nism, måste man också undersöka hur produktionsfaktorernas rörelser och — Prot. 1986/87:47 mönster påverkas också av graden av monopolism, liksom av de maktpolitis 11 december 1986 ka skillnaderna mellan olika nationer. Frihandelsteorin svävar ju inte i luften, utan dess giltighet avgörs just av den sortens förhållanden. Det är något av en ironi, att när vi diskuterar det vi tror vara frihandelssträvanden i form av GATT-överenskommelser, gemensamma marknaden, EFTA osv., diskuterar vi inte frihandeln utan ett system som innebär en kombination — ofta en sinnrik och förvirrande kombination — av frihandel och protektionism. I takt med att de klassiska handelshindren i form av tullar har reducerats har nationerna i stället tagit sin tillflykt till skyddsåtgärder och begränsningar av annat slag. De har i detta stycke visat sig synnerligen uppfinningsrika. Och detta har sin naturliga förklaring. Ingen av den konsekventa frihandelns profeter är egentligen hederlig och uppriktig. Man vill undanröja handelshinder som strider mot det egna intresset, men man vill också förstärka handelshinder som befrämjar det egna intresset. USA som stormakt agerar här typiskt. Här gäller inga frihandelsteorier annat än i de akademiska kamrarna och seminarierna. Här gäller maktpolitik, ofta kombinerad med militärpolitik. Här gäller inte fri konkurrens, här gäller monopolism, jätteföretags kartellöverenskommelser och marknadsuppdelningar i världen. Vad är då den verkliga strävan och den verkliga mekanismen bakom allt ideologiskt prat om frihandel? Det är kapitalismens nuvarande läge. Dess tillväxt har jämfört med efterkrigstidens långa expansionsperiod reducerats. Köpkraften hos de olika industrinationernas lönarbetare har inte hållit takten med produktionskapaciteten. Detta är också ett resultat av en medveten politisk strävan från kapitalets sida att bekämpa fackföreningarna, att så att säga göra lönehöjningar fula ur politisk synpunkt. Följden är alltså en intensiv kapplöpning för att trycka ut mer och mer, särskilt av de expansiva storföretagens produkter, på en internationell marknad när den nationella marknaden sviktar. Det förhåller sig på liknande sätt med u-länderna, även om deras situation i grundläggande stycken i övrigt är en annan. Det är inte protektionistiska åtgärder i första hand, av t.ex. de svenska tekorestriktionernas eller den svenska jordbruksregleringens typ, som skapar problem för Argentina eller Indien, utan det är de grundläggande felaktigheterna i dessa länders egna inre ekonomier. Det är den dåliga köpkraften, den dåliga levnadsstandarden, de politiska, ekonomiska och klassmässiga oligarkiernas sätt att föra en falsk politik — förutom naturligtvis det internationella finanskapitalets utsugning och höga räntor. På grund av den sviktande köpkraften i de nationella ekonomierna har vi denna allmänna internationella strävan att bryta ner nationella marknader och självförsörjningar och skapa en jättelik internationell konsumtionsmarknad. I den form som denna strävan nu tar sig leder den till allvarliga verkningar för världsekonomin. Den maktpolitiska överlägsenheten nyttjas för att göra länder osjälvständiga och nationell politisk självständighet till ett tomt skal. Det är på grund av detta tvång att trycka ut ett internationellt produktionsöverskott som vi får så många destruktiva företeelser i internationell ekonomi. Därav kommer t.ex. Nestlés katastrofala försäljning till 169 tredje världen av modersmjölksersättning — som ju ingen egentligen där behöver och som är en hälsopolitisk och ekologisk katastrof. Därav kommer också tvånget för Sverige att acceptera tillämpningar av ny teknologi som vi inte själva bestämt och vars verkningar på vår arbetsprocess och människorna här i Sverige vi egentligen inte alls vill ha. Det är ju inte så, att vi genom marknaden får vad vi vill ha, utan vi får det som ett monopoliserat och internationaliserat kapital bestämt att vi vill ha. Vi får det vi programmerats att vänta oss, som en ekonom uttryckte det — we are given what we are conditioned to expect. Vilken situation försätter detta Sverige i? Här dominerar tydligen en ganska ytlig och aningslös bild av vad frihandel är. Här flödar exportentusiasmen utan att man söker analysera de långsiktiga verkningarna av en långt driven specialisering och ett höggradigt politiskt och teknologiskt beroende. Man ser inte att frihandel — och jag talar nu om verklig frihandel —i form av ett sunt och rättvist utbyte av varor och tjänster kan göras positiv bara om den kombineras med en breddning av de nationella ekonomierna och en löneutveckling i det egna landet som håller takten med produktiviteten. När lönerna hålls tillbaka för att exporten skall gynnas, blir effekten i det långa loppet bara att ekonomisk integration mellan länder tar formen av en sorts export av massarbetslöshet. Det har inte på 40 år varit så många arbetslösa inom EG som i dag. Belgien, som har en öppen ekonomi och som exporterar 45 96 av sin bruttonationalprodukt, har en fullständigt katastrofal arbetslöshet. Det hemska med det politiska och sociala klimatet i detta land, som ju styrs av dessa förhållanden och dessa beroenden, är att man inte ens diskuterar denna arbetslöshet — eller försöker göra någonting åt den. Nedbrytandet av handelshinder, som under andra betingelser — det skall man uppriktigt erkänna — kunde ha varit positivt, blir nu i stället ett sätt att sprida arbetslöshet länderna emellan. Detta borde regeringen här i Sverige också fundera över, innan den börjar förverkliga sina planer på intimare relationer med den västeuropeiska gemenskapen. Man borde också fundera över vad en anpassning till EG betyder för andra sidor av Sveriges politik. En viktig fråga är här livsmedelsoch jordbrukspolitiken. I Sverige utvecklas nu en politisk medvetenhet ute bland folk om att det är en fördel att kunna politiskt styra livsmedelsproduktionens former. Det är en förutsättning för att gradvis kunna övergå till ett ekologiskt och kvalitetsmässigt anpassat jordbruk. Mot detta står nu EG:s trängande behov att trycka ut sina jordbruksöverskott på en vidare marknad. I EG-ledningen är man helt cynisk i fråga om kemikalier och ekologi — det är produkter av ett kemikaliserat jordbruk man vill pracka på Sverige. Det är därför man något höjer på ögonbrynen när en ledande person i GATT uttrycker stor förväntan över att Mats Hellström blivit jordbruksminister. Det är tydligt — det sägs öppet — att man av honom väntar en avreglering av svenskt jordbruk och en öppning för stor import av livsmedel från andra länder. Vad blir följden för regionalpolitiken av en starkt ökad ekonomisk integrering av Sverige? Allt tydligare hävdas att en sådan integrering och ökat exportberoende förutsätter en koncentration av ekonomiska verk samheter till ett par regioner i landet. De yttre regionerna, landsortslänen, Prot. 1986/87:47 skogslänen, Norrland, glesbygden, måste få sina positioner försvagade eller 11 december 1986 se dem falla. SE ESSEN: Hur långt skall detta drivas? Vilka politiska reträtter skall regeringen här — Utrikeshandelsvara beredd till i frihandelns namn? Och hur långt skall man acceptera att få — Politiska frågor sina egna styrningsmekanismer klassade som protektionism av länder som själva tillåter sig omfattande protektionism mot både Sverige och andra länder? Vägen ur dessa problem kan aldrig vara att ge upp den ekonomiska och politiska självständigheten. Det är egentligen först när man har en sådan ekonomisk och politisk självständighet och en bredd i den nationella industrialiseringen, som man kan utnyttja frihandeln på ett positivt sätt. Det är bara mellan länder som har denna nationella styrkeposition och är varandra någorlunda jämlika som ett positivt frihandelsutbyte kan utvecklas. En linje som skulle innebära att man försvagar den ekonomiska och politiska självständigheten är i längden oförenlig med neutralitet och alliansfrihet. Den är framför allt oförenlig med en effektiv kamp mot arbetslöshet, så som det ser ut ute i Europa i dag. Den är oförenlig med regional balans och med en socialt stark position för löntagarna. Den är, kan jag säga med hänvisning till den debatt som föregick denna handelsdebatt, i längden också oförenlig med varje form av politisk och ideologisk moral i utrikesoch säkerhetspolitiken. Våra ställningstaganden i Europarådet — det inser t.o.m. ett barn — styrs inte av huruvida Turkiet är en diktatur eller en demokrati, utan av det faktum att de svenska kapitalinvesteringarna i Turkiet har stegrats kraftigt på senare år. Där har vi det som styr våra politiska ställningstaganden. Med den typen av starka beroenden skall vi inte heller räkna med att det finns någonting som heter politisk moral. Då gäller det att sälja vapen och kärnkraftsteknologi — allt blir kommers, och själva moralen blir kommersiell. Om man skulle formulera en paradox skulle man kunna säga som så, att i själva verket är nationell självständighet och en rimlig grad av protektionism ett villkor för att frihandeln skall fungera. Först en sådan modifierad frihandel blir fördelaktig för folkflertalet i en nation och för alla nationer. Det är också så, som jag nämnde, att frihandel blir positiv när den kombineras med en stark och bred nationell marknad, med en god löneutveckling och med en relativt mångsidig, icke alltför specialiserad nationell produktion. Det är ju nämligen handelsutbytets absoluta omfång som är det viktiga, inte dess ständigt stigande andel av BNP — det senare är bara tecken på att det internationaliserade kapitalets makt i ekonomin ökar. Låt oss därför lämna den ytliga och hycklande diskussionen om frihandelns teoretiska välsignelser. Låt oss vända ryggen åt akademiska profeter som pratar frihandel, samtidigt som de är beredda att tillämpa protektionism mot varje svagare part. Låt oss inse att frihandel och protektionism inte nödvändigtvis behöver vara motsatser utan kan bilda, och i många praktiska lägen i världen i dag faktiskt också bildar en kombination som, använd på ett progressivt sätt, tillsammans kan balansera förhållandet mellan länder och hjälpa till att lösa sociala problem. Det är nämligen inte kapitalets geografiska rörlighet över världen som leder till höjande av folkens 171 levnadsförhållanden. Det är i stället ekonomins förmåga att bilda underlag för lösandet av varje lands sociala och ekologiska problem. Med dessa kommentarer, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vpk-reservationerna i detta betänkandet.
Herr talman! Jag skall inleda detta anförande med att återge ett par uttalanden. Först ett uttalande av Nic Grönvall: Sverige har agerat i första ledet för att utvidga frihandeln. Sedan ett uttalande av Hadar Cars: När det gäller synen på frihandeln finns det ett betydande mått av samstämmighet här i Sveriges riksdag. Dessa båda uttalanden kan, såvitt jag förstår, markera just det faktum att det inte förekommer någon större kritik från i varje fall de borgerliga partiernas sida mot den socialdemokratiska handelspolitiken. Man menar att det finns mer som förenar än som skiljer — och det kan vara viktigt att notera —, men trots det har 17 reservationer fogats till detta betänkande. Jag passar på att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Alla reservationer är inte skrivna av vänsterpartiet kommunisterna, som redovisar en mera avvisande syn på frihandeln som handelspolitisk princip och handelspolitiskt regelverk. Det finns faktiskt vissa skillnader mellan de borgerliga partierna. Men i allt väsentligt kan man nog bunta ihop moderaterna och folkpartiet, utom i den fråga som gäller huruvida vi kan gå in i EG som medlemmar eller inte. I det avseendet finns det en spricka. Moderaterna står ensamma, och det är bra att kunna göra den noteringen. När det gäller centern innehåller åtminstone de reservationer som jag har tagit del av kritik mot socialdemokratin för att denna intar en alltför frihandelsvänlig hållning. Moderaternas och folkpartiets reservationer däremot går åt andra hållet. Jag kan således inte se något annat än att det på detta område finns en klyfta inom borgerligheten — ett problem som man väl successivt får arbeta sig igenom. Någon fullständig enighet föreligger alltså på intet sätt inom borgerligheten när det gäller handelsfrågorna. Sedan till Jörn Svensson. Visst finns det en mängd problem med frihandeln som denna nu ser ut. Sannolikt är det med den som det är med demokratin, den är således på intet sätt perfekt. Men ändå måste man nog konstatera att det sannolikt inte finns något bättre system. Det gäller både demokratin och frihandeln. Frihandeln innebär ju att man skapar, eller försöker skapa, fasta spelregler som gäller för både svaga och mäktiga nationer. Även om man sedan inte lyckas få stormakter och andra nationer att hålla sig i skinnet, finns det vissa restriktioner i fråga om deras agerande. Därför är det system som har byggts upp med GATT som garant ändå betydelsefullt, i varje fall för sådana länder som Sverige — dvs. rika, utvecklade länder med små marknader. Vi måste helt enkelt kunna sälja utomlands för att vi skall kunna ha det välstånd och den sysselsättning som vi uppnått. När trycket ökar på grund av ekonomiskt dåliga konjunkturer och mycket annat, blir naturligtvis frestelsen stor för de starka att ta för sig, att på olika sätt sätta upp spärrar för vår export — liksom vi ibland frestas att sätta upp spärrar när det kärvar till sig. Men då finns de här spelreglerna, frihandelsav talen. Då finns GATT:s klausul om mest gynnade nation osv. Detta innebär Prot. 1986/87:47 hämskor på maktens agerande i dessa sammanhang. Makten agerar på 11 december 1986 väldigt många sätt och skördar framgångar på många sätt - men det —— — frihandelssystem som vi byggt upp innebär ändå begränsningar i dess Utrikeshandels: agerande. politiska frågor Det intressanta är att frihandeln egentligen endast är i sin början när det gäller kategorier. Vad som nu har diskuterats har varit möjligheten att gå vidare på jordbruksområdet och dessutom att man skall börja ta vissa liberaliserande steg när det gäller tjänstehandeln. Här ligger vi så långt tillbaka att vi åtminstone ur svensk synpunkt ser större fördelar än nackdelar med att ställa upp spelregler också på detta område inom ramen för GATT. Därmed är på intet sätt sagt att det finns ett nationellt svenskt intresse av att löpa hela linan ut.

Jag menar att vi på intet sätt har kommit till den punkten ännu. De farhågor som Jörn Svensson målar upp ser jag mer som en skräckvision för framtiden — som vi kan riskera att få förverkligad under förutsättning att vi inte känner en bredare identitet som gör att vi kan samarbeta utifrån andra utgångspunkter. Men jag vill mycket klart understryka att jag tror att Sverige har fördelar av att gå vidare när det gäller frihandeln, också på nya områden -— i varje fall inledningsvis. Den svenska socialdemokratiska regeringen föreslår naturligtvis inte dessa åtgärder för att gynna kapitalet utan för att gynna medborgarna, löntagarna. Vi vet att vårt välstånd och vår sysselsättning beror på detta agerande. Det är naturligtvis inte möjligt att idka något slags å la carte-politik, att bara välja de goda bitarna i frihandelssystemet, det som gynnar oss, men sätta stopp för det som vi upplever som problem och nackdelar. Därför har vi vissa anpassningssvårigheter, exempelvis strukturförändringen. Det är utan tvivel så att strukturproblemen påskyndas av den internationella handeln, frihandeln och arbetsfördelningen. Detta innebär påfrestningar för oss: För löntagarna, för det svenska samhället, för medborgare i olika regioner. Men har vi bara tillräckliga maktmedel kvar för att klara av att stödja strukturförändringen tjänar vi på den. Om det har gått därhän att vi känner att vi inte längre har medlen, då är det givetvis viktigt att ställa frågan: Har vi inte gått för långt? Men från socialdemokratiskt håll har vi vår uppfattning klar. Vi har ännu mycket att vinna på en utvidgad frihandel. Vi har börjat få en diskussion om livskvalitetsfrågorna i samband med att EG går in i ett andra varv när det gäller att integrera sina marknader. Jag syftar på EG:s inre marknad, där vissa åtgärder skall ha vidtagits fram till år 1992. Det finns ett svenskt intresse av att vara med i dessa sammanhang, dvs. att samordna och arbeta med samma typ av spelregler som de kommer fram till. Detta innebär otvivelaktigt vissa ytterligare problem för oss, men det innebär 173 också ökade möjligheter att exportera, att öka sysselsättningen i Sverige, att öka vårt välstånd, att få mera pengar över till vår sociala välfärd osv. Det är dock klart att vi binder upp oss ytterligare, t.ex. när det gäller miljöfrågorna, där vi kanske vill ha en särlagstiftning. När det gäller avgasreglerna för bilar fick vi slåss hårt mot EG som gick in för sämre regler. Där tog vi strid. Vi ansåg att vi kunde göra det eftersom det förelåg oenighet inom EG. Vi införde strängare normer, ungefär som de amerikanska avgasnormerna. Men det kan finnas andra områden där vi inte kan skydda livskvaliteten fullt ut därför att vi binds upp av ett samarbete med EG. Det finns ingen anledning att sticka under stol med det. Det kan bli så, och i det läget får vi väga fördelar och nackdelar totalt sett. Vi har nämligen vissa fördelar på miljöområdet i samarbetet med EG. Det är i de fall när föroreningar och annat kommer utifrån. Är vi inne i ett miljösamarbete, ett handelssamarbete och över huvud taget ett nära samarbete med EG, har vi större möjligheter att påverka EG att justera sina normer i en mera ambitiös riktning, t.ex. när det gäller svavelutsläpp eller vattenföroreningar, som också påverkar oss. Det kommer att bli en besvärlig utveckling i vissa fall, men totalt sett skall man finna att än så länge är fördelarna med all sannolikhet väsentligt mycket större än nackdelarna. Efter detta principiellt betonade inledningsresonemang ser jag att jag inte har så många minuter kvar av min anmälda taletid, men jag tror ändå att det var riktigt att markera hur vi från socialdemokratiskt håll ser på frihandelssamarbetet när det nu förs en diskussion om en fortsatt utveckling av det. Jag vill nu säga några ord om reservationerna. En fråga som tagits upp i reservationerna med olika utgångspunkter är hur det nuvarande handelssystemet slår mot u-länderna. Gynnas de eller förtrycks de? Situationen är väl likadan som när det gäller det allmänna resonemanget, nämligen att det är svårt att hitta något annat system än GATT-reglerna som bas för handelssamarbetet mellan rika och fattiga länder. Dessa spelregler innebär ju att u-länderna, även om de är politiskt svaga, kan göra vissa rättigheter gällande gentemot de rika länderna. tekoexporten, som u-länderna gärna vill satsa på. Där har till och med ett land som Sverige lagt vissa restriktioner, men vi kan inte gå hur långt som helst. Multifiberavtalet har förhandlats fram inom ramen för GATT, och vi har gjort ganska betydande åtaganden. Tekoimporten uppgår nu till 80 96 av vad vi köper. Dessutom arbetar man inom GATT med att ge u-länderna vissa preferenser. Man skall inte fråga sig om u-länderna är tillräckligt gynnade. Man skall snarare fråga sig om det finns något annat system som är bättre för u-länderna. Det är inte självklart att man kan svara ja på den frågan. Därför vill vi också avvisa reservationerna 4 och 5 som har fogats till betänkandet. Herr talman! Till slut bara några synpunkter på detta med en socialoch miljöklausul. Finns det möjligheter att införa en sådan klausul inom ramen för GATT-samarbetet? U-länderna vill inte ha någon sådan. Vi försöker ta upp diskussionen, därför att vi tror att den kan vara viktig.